Herr talman! Till Oskar Lindkvist vill jag säga följande vad gäller talet om att möjligheterna att undanta fjärrvärmen från momsbeskattning och att göra andra undantag enligt skulle vara obefintliga, därför att kostnaderna skulle bli så höga för staten. Men i och med att beslut fattas om räntelånesystemet kommer det ju att finnas ett finansiellt utrymme fr.o.m. 1992. Det är vår uppfattning att det mycket väl skulle vara möjligt att ha vissa undantagsbestämmelser, t.ex. för att inte hyresgäster, familjer och hushåll, som har små inkomster skall drabbas på det sätt som nu kommer att ske till följd av skatteomläggningen. Jag antar att Oskar Lindkvist i dag inte är beredd att säga att man nu är villig att frångå skatteomläggningen. Så några ord om en fråga som har tagits upp tidigare, bl.a. i Oskar Lindkvists anförande. Det handlar om systemets krånglighet. Jag tror att jag uttryckte mig klart i mitt första anförande. Jag sade ju att jag verkligen instämmer i kritiken om hur svårt det är att förstå dessa saker. Vidare pekade jag på att det krävs förenklingar. Jag tycker att det är bra att få framfört att förenklingar inte kan gå ut på att man frångår en social och rättvis bostadspolitik. Det är vad jag tycker. Därmed instämmer jag i det som Oskar Lindkvist sade i sitt första anförande, nämligen att det som jag nyss har nämnt är vad de borgerliga partierna vill göra. Men vi i vänsterpartiet står fast vid det aktuella förslaget, eftersom detta ändå kan erbjuda en mera rättvis situation på bostadsmarknaden.

Herr talman! Agne Hansson säger att det är omöjligt för barnfamiljer att skaffa sig ett eget hem med det nya bostadsfinansieringssystemet. Vidare frågar Knut Billing mig vilket råd jag vill ge de ungdomar som har bosparat och som tänker skaffa sig ett eget hem. Till yttermera visso bor dessa ungdomar på landsbygden -- detta enligt frågeställarens egen uppläggning. Svaret är mycket enkelt: Utan tvekan rekommenderar jag dessa ungdomar att bygga ett eget hem med det nya bostadsfinansieringssystemet. Visserligen kan det förefalla något diskutabelt ekonomiskt sett, om man enbart ser till skuldsidan. Men samtidigt planas deras kostnader ut. De får alltså möjlighet att bo till kostnader som rimligen bör vara överkomliga under de första svåra åren -- för så är det ju för en villaägare. Jag tycker inte att det är något problem att ge ungdomarna detta råd. Jag tror att också trähusfabrikanterna skall ge ungdomarna precis samma råd, och det kommer de för övrigt att göra. I alla tider har man ju trott att ungdomar inte skulle våga sig på uppgiften att skaffa sig en villa. Men det har de vågat sig på, och de har också klarat den uppgiften. Därom råder inget tvivel. Agne Hansson frågar vad vi nu tänker göra. Han frågar om vi kan ge ett löfte om att de skall lösas ut om systemet -- vilket kanske ligger så att säga i frågans längdriktning -- skulle haverera. Jag tycker att frågan egentligen borde ställas till bostadsministern. Jag kan dock säga att det enligt min mening helt enkelt är så, att socialdemokraterna tar ansvar för det här bostadsfinansieringssystemet. Men systemet måste först sättas i sjön. Först därefter kan det sänkas. Det måste alltså få verka ett tag, så att man får erfarenheter av det. Man kan således inte börja med att begrava detta system som inte ens har trätt i kraft. Agne Hansson har ju här tidigare kritiserat oss för att vi har öppnat en möjlighet för regeringen att komma tillbaka till riksdagen med en begäran om en framflyttning ett halvår i tiden. Jag tycker dock att vi borde kunna kosta på oss att vara litet konsekventa när vi bemöter varandra i dessa frågor. Tidigare sade Knut Billing till mig att han trodde att finansministern var väl stark att rå på när det gäller reavinstbeskattningen. Men då vill jag säga att det helt beror på riksdagen. Det är faktiskt, Knut Billing, riksdagen som stiftar lagar i det här landet, inte finansministern. Därför tror jag att det finns möjligheter att åstadkomma en förändring av realisationsvinstbeskattningen. Jag kommer personligen att arbeta för en sådan förändring. Sedan vill jag bara säga följande till Erling Bager. Nu har vi beställt en utredning beträffande regleringsfrågorna och lånehanteringsfrågorna. Det är bara att säga till för er i folkpartiet, centern, moderata samlingspartiet, vänstern och miljöpartiet. När ett förslag ligger på riksdagens bord kan vi diskutera på vilket sätt vi skall göra en avreglering.

Herr talman! Oskar Lindkvist har utförligt redovisat skälen till att vi här i riksdagen i dag kan diskutera ett förslag om en förändrad bostadsfinansiering. Grunden för detta är naturligtvis att det finns en del brister i det nuvarande systemet, som inte erbjuder lika villkor för olika upplåtelseformer och ägarkategorier vare sig vid produktionstillfället eller över tiden. Vidare har systemet liten fördelningspolitisk träffsäkerhet. Dessutom kan räntebidrag kapitaliseras när egnahem och bostadsrätter säljs. På det sättet ökar säljarens förmögenhet, samtidigt som den som köper bostaden inte får del av det dyra samhällsstödet. Inte heller utjämnas kostnaderna över tiden. Därtill kommer, naturligtvis, de statsfinansiella tingen. När man går över till ett nytt system är det naturligtvis nödvändigt att man med hjälp av systemet skall kunna säkerställa ett fullföljande av den sociala bostadspolitiken. Det handlar då om allas rätt till en bra bostad. Det system som i dag diskuteras möjliggör ett fortsatt upprätthållande av det bostadsbyggande som behövs över hela landet. Det är ett system som är stabilt till sin konstruktion. Det är ett system som gör att bostadsutgiften för den boende inte kommer att öka snabbare än den skulle ha gjort med dagens system. Vad utskottsmajoriteten har ställt sig bakom är ett förslag som står på de boendes sida. Så, herr talman, några reflexioner med anledning av det som har sagts i debatten här. Min första reflexion gäller den svartmålning som företrädare för centern, folkpartiet och moderaterna har presenterat. Det skulle bli ett eländes elände om det här förslaget genomfördes. Man skulle inte kunna bygga på landsbygden. Människor skulle förvägras att skaffa ett eget hem. Det föreslagna systemet skulle bli en stoppkloss för egnahemsbyggandet osv. Dessutom har man hänvisat på olika sätt till uttalanden som gjorts av bl.a. trähusfabrikanter. Mot det står ändå det som Oskar Lindkvist berörde, nämligen det som har sagts av en av de ledande trähusfabrikanterna i landet, Borochefen. I den tidning som sprids till svenska hushåll säger han, som svar på frågan om unga människor vågar investera i ett eget hus -- det är egentligen ett svar till Knut Billing -- att bakgrunden till att även du ställer den här frågan är påverkan av den hetsdebatt som förekommer''. Att bo i ett eget hus har historiskt alltid varit den bästa boendeformen, fortsätter man. Det finns ingen som helst anledning att avstå från ett boende i eget hus. Till det kommer att man i stora annonser om sanningen om skattereformen och det nya räntelånet säger rakt ut: Du som bygger för att bo är den store vinnaren. Du får 1992 en hyra som är minst 1 000 kronor i månaden lägre än i dag, om den nya bostadsfinansieringen är beslutad. Så fortsätter det i ett stort antal positiva att-satser. Det är naturligtvis precis detta det handlar om. Fortsätter man denna våldsamma kanonad, denna svartmålning, detta försök att misstänkliggöra de partier som står bakom förslaget såsom de som skulle vilja sänka hela Bostadssverige, är det klart att man kan riskera att det får negativa konsekvenser. Agne Hansson borde, som boende mitt i trähusbygden, vara väldigt försiktig med att söka måla upp skräckbilder, som dessutom saknar varje typ av förankring i verkligheten. Nej, ni gör naturligtvis de människor ni säger er vilja värna om den största tjänsten genom att söka ge en sakligt korrekt beskrivning av vad det egentligen handlar om. Då blir era omdömen om det nya förslaget någonting helt annat. Knut Billing har tagit upp sveket mot dem som bor och sagt att det är etiskt oförsvarligt att införa ett system och sedan göra förändringar i systemet. Knut Billing exemplifierade med en person han mött som hade satsat 1,3 miljoner på ett eget hus. Vad är det Knut Billing vill? Knut Billing vill avveckla subventioner genom extra upptrappningar av garanterad ränta och genom andra påslag som snabbt leder till minskad subventionsmängd. Men, Knut Billing, det är också ingrepp i befintliga system. Det intressanta är att när Knut Billing mötte denne man, som ställde frågan på det här sättet, borde kanske Knut Billing i stället ha sagt att det ni moderater vill är att ta bort subventionerna. Då skulle denne man, med huset för 1,3 miljoner ha, kunnat räkna fram att hans subvention vid sidan av den avdragsrätt han har är ungefär 6 500 kr. i månaden. Dråpslaget mot denne person, Knut Billing, skulle komma med den avveckling av subventionerna som moderaterna så högt ordar om att göra, utan att egentligen sätta någonting annat i stället. Men jag förmodar att Knut Billing glömde att tala om för den här personen vad de Billingska attackerna mot hans hus egentligen skulle innebära. Apropå de borgerliga förslaget vill jag betona att det inte, precis som utskottsmajoriteten har skrivit, finns något egentligt alternativ till de system som majoriteten i utskottet står bakom. Det kom också till uttryck i den gemensamma borgerliga reservationen, som egentligen bara har en enda utgångspunkt. Det är ett samstämmigt nej till regeringens förslag. Det finns en gemensam nämnare till, åtminstone i det som kommer till uttryck i moderaternas och folkpartisternas motioner, nämligen att subventionerna snabbt skall avvecklas. Jag berörde vad det skulle betyda för dem som bor i småhus, när man inte sätter någonting annat i stället. För flerfamiljshusen vill Knut Billing snabbt ta bort varje form av subvention för hus byggda före 1975. Det betyder en hyresökning på 400 kr. i månaden. För den som bor i ett hus byggt 1985 betyder borttagandet av subventionerna en hyresstegring på 3 670 kr. i månaden. Så kan man fortsätta. Försök någon gång att klargöra vad som ligger bakom ropen på det som tycks så enkelt, att snabbt avveckla subventionerna. Försök tala om att det handlar om dramatiska ökningar av bostadsutgiften för den enskilda människan. Det är nämligen precis detta det rör sig om. Får jag beträffande diskussionen om byråkrati, bara säga att vi nu ser över denna byråkrati som ni kallar lånereglerna och lånesystemet. Markvillkoret tittar boverket på, enligt det uppdrag som verket tidigare fått. Översynen av länsbostadsnämndernas arbetsuppgifter i ett förändrat finansieringssystem ses över. På det sättet tar vi oss an de frågeställningar som ni här har berört. Det är inte på det sättet att ingenting görs åt de här frågorna. En annan frågeställning som det var mycket diskussion om är: Kan man bygga på landsbygden? Ja, visst kan man det. Genom de olika åtagandena i den statliga garantin ges precis den förutsättningen. Den kommer till för att det skall vara möjligt att upprätthålla ett bostadsbyggande över hela landet. Om den enskilde skulle ha en högre skuld än det pris han kan få ut för huset när han säljer det, beroende på att något dramatiskt har inträffat på orten såsom industrinedläggelse eller något annat, går staten in för att klara det. Det är den fallskärm som den enskilde behöver. Det skall göra det möjligt att bygga över hela landet. Jag tycker att det är orättfärdigt att hålla på med en svartmålning om att det blir omöjligt att bygga småhus på landsbygden.

Herr talman! Jag förstår inte vad det är för svartmålning jag sägs hålla på med eller vilka skräckbilder jag gör. Jag redovisar bara verkligheten, herr bostadsminister. Jag lever 5 mil från Hultsfredshus. 100 anställda av 200 har fått om avsked på grund av en snabbt vikande orderingång. Det är vad jag har relaterat här. Sedan säger bostadsministern att vi säkerställer en social bostadspolitik. Men vad är det för socialt i en bostadspolitik enligt vilken man övervältrar mer och mer av kostnaderna på de boende, så att just låginkomsttagare och normalinkomsttagare inte klarar sitt boende utan bidrag och har svårt att klara sig över huvud taget. Garantin innebär att man klarar att bo och bygga på landsbygden. Men då måste bostadsministern här och nu ge ett klart besked till dem som tänker bygga. Var skall en låginkomstintagare, en normalinkomsttagare, hämta pengar till de topplån som behövs för att klara en bostad? Var skall han hämta dem, om inte kreditinstituten vill låna ut pengar in blanco? I ett tidigare brev än det som nu har citerats från nämnde direktör för Borohus säger han att topplånefinansieringen i en fastighet omöjliggörs. Vi kan fortsätta med den här bostadsdirektörens uttalanden. I och för sig är han Sveriges mest framgångsrike producent av bostäder och det är inte oväsentligt. Den annons som bostadsministern visade här var från någon gång oktober--november. Den 11 december i år skrev nämnde direktör till bostadsministern det som Knut Billing återgav här: ''Är det meningen att du skall föra in svenskt bostadsbyggande i ett kaos? De remissinstanser som när förslaget lades stödde intentionerna börjar nu att få kalla fötter.'' Under dessa tre veckor direktörens orderingång sjunkit 30 %. Det är självklart att han börjar få kalla fötter. Detta är ett faktum. Nu kommer hotet allt närmare de boende och bostadsproducenterna. Det är då man ser vart det barkar.

Herr talman! Jag skall inte ta upp en diskussion om bostadsbristen. Den har Agne Hansson klarat av. Ulf Lönnqvist talar om svartmålning. Han säger att den saknar varje förankring i verkligheten. Då frågar man sig vilken verklighet bostadsministern lever i. I utskottsbetänkandet på s. 110 kan man läsa vad Sveriges riksbank tycker om lånefinansieringsförslaget. Riksbanken konstaterar: ''Om fastighetspriserna till följd av den höga realräntan, förändrade skatteregler och kanske också till följd av räntelånesystemet i sig skulle bli nominellt oförändrade, uppstår en situation där räntelånet överstiger marknadsvärdet för huset. - Om - - de reala fastighetspriserna faller, riskerar hushållen att hamna i en nettoskuldssituation som skulle bli besvärande. - - Sammanfattningsvis anser riksbanken, liksom tidigare, att en nedtrappning med ett bibehållande av räntebidragen kombinerat med en statlig garanti för topplån är att föredra.'' Det är alltså en skarp kritik, men det finns ytterligare kritik. Bankföreningen och en mängd instanser som begriper det här har talat om hur illa det är. Det är uppenbart att Ulf Lönnqvist inte lever i verkligheten. Det märks tydligt också när han skall beskriva vårt förslag. Det var något märkligt. Han talade om vad det skulle innebära. Den uppfattning som Ulf Lönnqvist torgför här kan man få bara om man väldigt sällan besöker det här huset och tar del av de debatter som förs och de förslag som föreligger. I annat fall skulle man inte ha kunnat uttrycka sig på det sätt som Ulf Lönnqvist gjorde. Han säger att vårt förslag om ett gradvis avskaffande av räntebidragen kombinerat med sänkta skatter skulle innebära en hyreshöjning i vissa fastigheter på 400 kr. i månaden. Men detta är bara en andeviskning mot vad bostadsministern själv har genomfört. Nu har vi förhandlingar som innebär hyreshöjningar på ungefär 1 000 kr. i månaden. Dessutom höjs skatterna. I vårt förslag kombinerar vi en gradvis avtrappning av räntesubventionerna med sänkta skatter. Slutligen vill jag säga till Oskar Lindkvist att om han behöver hjälp här i riksdagen med att ändra på reavinstbeskattningen, kunde han göra det mycket enkelt genom att ta fram reservation 32 i utskottets betänkande och tillstyrka den. Riksdagen kunde genom att bifalla reservation 32 se till att riksdagen nu säger ifrån att vi skall göra någon åt reavinstbeskattningen. Men det törs inte Oskar Lindkvist. Därför var det fortfarande mest munväder från hans sida.

Herr talman! Bostadsminister Ulf Lönnqvist talar om svartmålning när vi beskriver den bostadspolitik som har förts under de senaste 10-- 15 åren. Det har förts en låt-gå-politik. Subventionerna har fått växa, och man har motarbetat förslag från andra partier om att arbeta inte minst under högkonjunkturen med att göra extra upptrappningar av bostadssubventionerna, de garanterade räntorna. Det kallas för svartmålning. När vi sedan säger att de förslag som nu föreligger inte håller måttet bygger det, precis som Knut Billing och jag själv förut har framfört, på att inte minst riksbanken, Sparbanksföreningen och flera remissinstanser kritiserat förslaget och sagt att det är mycket osäkert. Det här kommer att skapa problem. Jag tror att det är ett gigantiskt lotteri som ni kastar de svenska bostadskonsumenter in i när ni sjösätter den här reformen. Dessutom fortsätter ni, som jag påpekade, med att bygga ut regleringarna, inte minst när det gäller investeringsbidraget. Subventionerna fortsätter att växa. Snart kan man få låna till att byta tapeter. Det är bra som har framkommit här att ni nu skall se över det som vi kritiserar: regleringarna och byråkratin. Det är tydligen så att vi får kritisera er oerhört hårt i tiotal år och peka på brister. Ni talar hela tiden emot. Så äntligen, med 10--15 års fördröjning, inser ni det hela. Då tillsätts en utredning som skall titta på saken. Det är bra, men det kommer för sent. När det gäller reavinstbeskattningen skulle Oskar Lindqvist tala, om jag uppfattade rätt, med sin finansminister för att försöka få ordning på den. I stället kanske det blir så att jag och andra partier får tala med vår finansminister innan det händer någonting.

Herr talman! Det är faktiskt trevligt för miljöpartister att kunna vara överens med bostadsministern om det här förslaget. Det förhållandet att vi i miljöpartiet kan stödja ett socialdemokratiskt förslag borde faktiskt mana till eftertanke i regeringskretsen.

Jag vill återkomma till min fråga till bostadsministern varför han under resans gång gått ut och sagt att han inte har kunnat finna något parlamentariskt stöd, trots idogt, som han säger, letande. Han hade mycket enkelt kunnat få det här stödet långt tidigare. Sedan vill jag kommentera ytterligare en sak. Jag tog upp nedgången av bostadsbyggandet i anslutning till bostadsfinansieringsförslaget. Det är ett bostadsfinansieringsförslag som väldigt många inte förstår sig på. När man inte förstår sig på någonting vill man gärna svartmåla. Man är rädd för det man inte förstår. Den pedagogiska uppgiften hänger väldigt mycket samman med att förslaget är dåligt redovisat. Jag menar att nedgången i bostadsbyggande hänger mera samman med en mättnad på bostadsmarknaden. Vi har i Sverige 460 lägenheter per 1 000 invånare och, som jag sade i mitt inledningsanförande, mellan 40 och 50 m2 boyta per person. Givetvis innebär det en mättnad som kommer till uttryck på olika sätt inom byggsektorn. Skulle jag sitta centralt inom byggbranschen skulle jag -- många har faktiskt gjort och talat om det i olika branschtidningar på, allvarligt fundera att faktiskt dra ner en del av överkapaciteten inom bygg och bostadssektorn. Det finns en viss överkapacitet på vissa områden. Vi menar att ombyggnad och satsningar på infrastruktur av olika slag är vad vi behöver.

Herr talman! Låt mig först slå fast att det inte är någon nedgång i bostadsbyggandet. Vi har här i landet den största produktionen sedan mitten av Jag vill till Agne Hansson säga följande. Om det just nu råder problem i Hultsfredshus kan det i varje fall inte bero på ett nytt bostadsfinansieringssystem, som ju ännu inte har trätt i kraft. Om det i detta läge skulle bero på någonting och ha någon koppling till en aktuella debatten, skulle jag snarare tro att det har en direkt koppling till att Agne Hansson väldigt ofta vistas i dessa bygder. Och om han där låter på samma sätt som han gör här i dag, förstår jag om en del människor avstår från att bygga sitt hus, i all synnerhet de som eventuellt tror på Agne Hanssons budskap. Agne Hansson sade också att det horribla i systemet skulle vara att man genom räntelånen vill skjuta upp en bostadsutgift för den enskilde. Han påstod att detta naturligtvis är något som socialdemokraterna gör för att hålla bostadsutgifterna nere över valet. Men det är ju inte fråga om det, Agne Hansson, därför att det här systemet kommer inte att ha trätt i kraft när valet 1991 äger rum. Jag vet inte riktigt vad det är som Agne Hansson talar om. Möjligen är det ett uttryck för sanningshalten i de budskap som Agne Hansson i dag har låtit flöda i denna kammare. Sedan frågar Agne Hansson varifrån man skall hämta pengar till topplånen. Om det nu är topplån man skall diskutera i detta sammanhang, är det, Agne Hansson, fråga om att man behöver spara ihop ca 5 % av kostnaderna. Om man skall bygga ett hus i miljonklassen kan det röra sig om ett sparande på ungefär 50 000 kr. Redan i det nuvarande systemet, som har gällt under mycket lång tid, har det krävts att man har haft ett visst sparande i botten om man skall ta på sig en så pass stor egen utgift. Jag har rätt svårt att förstå att man, innan man låter projektet gå i gång, inte skulle kunna spara ihop ett belopp i ungefär den här storleksordningen, om man skall göra en så stor satsning som det innebär att bygga något i den prisklassen. Jag tycker att det är en ganska sund ordning som minskar riskexponeringen för människor. När det gäller kreditgarantin blir ju finansiärernas risker genom den inte mer annorlunda i glesbygd än i tätort. Det finns därför ingen grund för påståenden om att ovissheten om värdeutvecklingen på landsbygden skulle göra det svårt att få lån till investering eller räntelån. Det är som hittills uteslutande stat och kommun som utsätts för sådana risker och som hittills låntagarna själva såvitt gäller den egna kontantinsatsen. Men, som jag har sagt, den enskilde behöver, genom den fallskärm för säkerhet som finns i systemet, inte riskera att hamna i någon sorts skuldfälla, om något på orten skulle inträffa som gör att värdet på husen dramatiskt skulle minska. Det är för att undvika detta som denna fallskärm har tillkommit. Det är naturligtvis inte på det sätt som Agne Hansson förmodade att vi skulle försöka skapa något slags bostadspolitiskt kaos. Vi skall skapa ett system som håller och som är bra för de boende. Och det är detta system. Sedan undrade Knut Billing om det är olika verkligheter som vi lever i. Jag lever i den verklighet där de boende har behov av att finnas, de människor som har behov av att få en bra bostad att bo i. Det är min viktigaste uppgift att söka medverka på olika sätt till att dessa önskemål kan genomföras. Knut Billing hänvisade till olika remissinstansers synpunkter på detta system. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar om ett system. Men det är inte någon samfälld negativ uppfattning från Kreditsverige. Jag kan hänvisa till Lars Wohlin i stadshypotekskassan. Han säger att stadshypotekskassan har tillstyrkt räntelånesystemet. Man hade förslag till förändringar i det. Dessa invändningar har i stort sett beaktats i detta förslag. Man kan hänvisa till många olika citat, Knut Billing, och likväl befinna sig mitt i verkligheten. Jag trampade tydligen på Knut Billings ömma tå, nämligen subventionerna. Men det är bara ett faktum, Knut Billing, att när man avvecklar subventioner snabbt och kraftigt, som Knut Billing vill, leder det till ökade bostadsutgifter för den enskilde. Annars måste man sätta något annat i stället. Det kan man fortsätta att efterlysa. Ni har ju ingenting annat att sätta i stället. Då måste ni vara beredda att avslöja vad ert tal om borttagande av subventioner innebär. Och det innebär kraftiga bostadsutgiftsökningar, oavsett om man bor i hyreshus, i bostadsrätt eller i småhus. Erling Bager sade att folkpartiet under 10--15 år har kritiserat den förda bostadspolitiken. Av dessa 10-- 15 år har folkpartiet haft ansvaret för bostadspolitiken i åtminstone sex år. Erling Bager konstaterade att det är bra att någonting kommer men att det kommer alldeles för sent. Sedan talade han åter om hur folkpartiet under 10--15 år envetet krävt att något skulle ske. Jag kan bara stillsamt konstatera att det fortfarande är på det sättet att folkpartiet under sex av dessa år hade ansvaret för bostadsdepartementet. Eftersom Erling Bager så ensidigt inriktar sig på subventionerna och i debatten också talar om rundgången, nämligen detta med bostadsbidragen, som en del av er anser vara något fruktansvärt, kan det vara intressant att veta vad folkpartiet gjorde åt dessa ting när de satt i regeringsställning. Så vitt jag kan se gjorde de ingenting. Jo, de gjorde en sak. De ökade subventionerna under den perioden från ungefär 10 miljarder till ca 25 miljarder, samtidigt som igångsättningen av byggandet av nya bostäder minskade med 30 %. Totalt steg subventionerna till bostadssektorn i fast penningvärde med 26 %. Både Erling Bager och andra här har talat om rundgången med bostadsbidrag, osv. och ondgjort sig över det. Under de borgerliga åren steg kostnaderna för bostadsbidragen med 37 % i fast penningvärde. Nästan 500 000 hushåll hade bostadsbidrag. Jag tycker alltså att man skall vara litet försiktigare när man ger sig in i denna våldsamma kanonad av kritik. Subventionerna har fyllt ett viktigt syfte för att möjliggöra ett genomförande av den förvandling av Bostadssverige som ägt rum. Men det nuvarande subventionssystemet har visat sig ha en del brister som det fått under tidens gång. Det är därför som vi gör dessa förändringar, och naturligtvis på grund av att de utgör en stor statsfinansiell belastning i sammanhanget. Då gäller det att hitta någonting annat som gör att man kan upprätthålla en social bostadspolitik och ändå göra olika avvecklingar. Var litet försiktigare i fortsättningen, Erling Bager, när det gäller både kritiken av subventionerna och att vi ingenting skulle ha gjort för att komma till rätta med detta. Vi lägger nu fram förslag som innebär att man kan komma till rätta med det som Erling Bager ondgjort sig över. Men då är förslagen, enligt Erling Bager, för långtgående, för sent komna, m.m. Men ställ gärna upp bakom vårt förslag, Erling Bager, så åstadkommer vi en del av det som Erling Bager egentligen vill åstadkomma. Stödet till underhållet gör att vi får en neutralitet mellan olika upplåtelseformer. Den som kan låna till underhållet får en 30-procentig subvention den vägen. Då är det inte orimligt att de som bor i hyreshus får samma subvention i form av ett bidrag. Detta är ju inte knutet till att man inte får ha några reparationsfonder. I stället får man denna subvention oavsett om man lånar upp pengarna eller om man tar dem ur en reparationsfond. Det bör naturligtvis även i fortsättningen stimulera till uppbyggnaden av reparationsfonder av olika slag.

Herr talman! Rent sakligt är det inte riktigt av bostadsministern att påstå att man håller fast vid de sociala målen i bostadspolitiken med den politik som nu bedrivs. När det gäller Hultsfredshus är det klart att den snabba nedgången beror på två hot som de boende och de som står i begrepp att bygga känner: skattereformens effekter på boendet och det nya bostadsfinansieringssystemet. Det är helt klart att man blir försiktig inför framtiden. Det rör sig om betydligt större belopp än 50 000 kr. när det gäller topplån, bostadsministern, med huset som säkerhet. Det är ju denna betalningsförmåga som begränsas genom dessa räntelån. Chefen för Stadshypotek, Lars Wohlin, har här åberopats. Han har också uttalat sin tveksamhet inför möjligheten att finansiera boendet med de villkor som nu gäller, att -- som bostadsministern sade -- kreditgarantin skall utgöra den säkerhet som alla kan luta sig mot. Som jag sade i mitt inledningsanförande förutsätter detta att staten är beredd att garantera och täcka alla förluster som uppstår vid försäljning, förluster som härrör sig från att värdestegringen har varit mindre än skuldökningen. Om bostadsministern och regeringen är beredda att justera kreditgarantin i den meningen, undanröjer man ett stort problem. Jag tror inte att de boende är beredda att se så lätt på saken som socialdemokraterna och Oskar Lindkvist gör genom att säga: När det här sätts i sjön, då tar vi också ansvaret. De enskilda vill nog inte göra några chansningar i fråga om familjeekonomin. De riskerar att förlora allt genom att de inte har säkrare garantier än så. Därför vill jag upprepa min andra fråga: Är ni beredda att också lösa in skulderna på samma sätt som staten gjorde med de havererade paritetslånen? Det har frågats efter alternativ. Nu skall vi diskutera det förslag som ligger på bordet och inget annat. Men reservation 1 innehåller ett förslag i fyra punkter som kan utgöra grund för ett nytt och bättre system. Förslaget bygger på principen om enhetslån, en upptrappning av räntebidragen enligt nu gällande princip, en omfördelning över tiden av kostnaderna och på ett ökat sparande. I reservationen står det också att det som har anförts om utformningen av ett nytt finansieringssystem inte får innebära några drastiska förändringar av de boendes villkor.

Herr talman! Ulf Lönnqvist sade tidigare att kritiken saknade varje förankring i verkligheten. Sedan redovisade han vad riksbanken har uttalat. Då tvingades han erkänna att det faktiskt förekommer kritik mot detta förslag. Men bostadsministern anser att man inte behöver ta så allvarligt på att det har framförts kritik från dem som verkligen är insatta i frågan, Bankföreningen, riksbanken osv. På nyårsaftonen 1992, Ulf Lönnqvist, försvinner räntebidragen i ett enda slag genom ert system. Vi moderater anger som alternativ att räntebidragen skall avvecklas gradvis. Vilket förslag får störst effekt för de boende? Vi vill i framtiden ha en gradvis upptrappning av räntan och därmed en neddragning av subventionerna. Det är alltså lögn att säga att vi lägger fram ett förslag som innebär en hyreshöjning på 3 000 kr. i månaden för en bostad belägen i ett hus byggt 1985 eller senare. Den enda förklaringen är att Ulf Lönnqvist inte vet vad han talar om. Bostadsministern sade vidare att det inte kommer att möta några hinder att bygga på landsbygden. Han åberopade också Lars Wohlin. Jag rekommenderar bostadsministern att slå upp s.120 i utskottsbetänkandet. Där säger Lars Wohlin: ''Jag anser att det finns många områden där en fördjupning under 70 % behövs för att vi skall våga ta kreditrisken. Vi kan peka på sådana uppenbara situationer, t.ex. i de fall när vi hjälpt till att bygga egna-hem i Jämtlands län.'' Lars Wohlin säger helt klart att det inte kommer att gå att bygga på landsbygden. Den saken är uppenbar för envar som inser att det kostar 1 milj.kr. att bygga ett enkelt småhus och att det blir en skulduppräkning, som innebär att man inom ett antal år har en skuld på 1,5 milj.kr., varav marknadsvärdet kanske kommer att utgöra hälften. Jag kan konstatera att bostadsministerns tal om fallskärmar handlar mera om fall än om skärmar.

Herr talman! Bostadsminister Ulf Lönnqvist riktade sig till mig när han i sitt inlägg tog upp storleken på bostadssubventionerna under de borgerliga åren. Det är riktigt att subventionerna ökade. Anledningen var inte minst oljeprisets dramatiska höjning och den räntepolitik som den framtvingade. Med det skyddsnät som då fanns inom bostadspolitiken ökade subventionerna automatiskt. Långt senare, under 1980-talet, nådde subventionerna gigantiska höjder. Men, Ulf Lönnqvist, redan under den borgerliga regeringsperioden började vi med att lägga fram förslag och genomföra en extra upptrappning av den garanterade räntan. Detta kritiserades hårt av socialdmeokratin. Vi pekade på en väg att gå när det gällde att trappa ned, och den vägen har vi under alla dessa år följt. Ni socialdemokrater har gång efter annan kritiserat oss för detta. Efter många år började ni äntligen inse att det inte är bostadspolitik på högsta nivå att hantera bostadssubventionerna så som ni har gjort. Denna insikt har Ulf Lönnqvist kommit fram till i den proposition, vars förslag vi nu behandlar. På s. 9 påpekar Ulf Lönnqvist: ''Enligt utredningens bedömningar är det främst bostadsbidragen som har en hög fördelningspolitisk precision. Det generella bostadspolitiska stödet, räntebidrag och skattesubventioner, sänker visserligen relativpriserna på alla bostäder, men eftersom hushåll med höga inkomster har en högre bostadskonsumtion får dessa hushåll en större andel av det generella stödet än andra hushåll.'' Det har tagit många år för socialdemokraterna att erkänna hur felinriktade bostadssubventionerna har varit. I mina inlägg har jag påpekat att ni under tio år och långt därutöver har kritiserat den borgerliga politiken. När ni kom i regeringställning kritiserade ni förslagen i våra motioner om hur man skall sänka subventionerna. Riksbankens kritik går ut på att ert förslag är instabilt och att det råder stor osäkerhet.

Då hade förslaget på ett konstruktivt sätt uppenbarligen kunnat diskuteras åtminstone mellan tre partier, och det hade kunnat ske under en längre process än vad som nu blir fallet.
Herr talman! Jag tror att det för att klara trähusföretagen runt Agne Hanssons hembygder vore välgörande om Agne Hansson värnade om att ge dem som skall bygga och bo i det här landet, och väljer att bo i småhus, en bra och riktig information om det som vi i dag talar om. Det är naturligtvis ett illusionistiskt konststycke att säga att man skall trappa upp den garanterade räntan och avveckla räntesubventionerna nu och att det inte skall leda till några drastiska förändringar. Det som man från centerpartiets och de andra borgerliga partiernas sida vill sätta i stället är sådant som vi inte kan läsa ut av vad ni säger. Agne Hansson talar om ett enhetslån, men ett enhetslån löser ju inte den här sortens problem. Då man inte talar om huruvida det finns eller inte finns någon subvention, då man inte talar om var det skall tas ut och enligt vilket system det hela skall utformas, blir det närmast -- och det är det som Agne Hansson och jag utvecklar i en tidningsartikel -- fråga om vilken typ av lånegranskning som man skall ha. Lånegranskningen skall vi se över. Vi hade ju en gång enhetslån, men det gick vi ifrån. Det visade sig man att på den yta som huset byggdes på fick ta kostnaderna för både marken och taket på huset. Då var det mera lönsamt att bygga på höjden. Det är kanske så, att Agne Hansson och centern numera vill förse landsbygden och andra delar av landet med ett antal mycket höga hus. Så ni får väl försöka redogöra för vad ni menar. Det som sägs är ganska dimmigt. Till Knut Billing. Det handlar ju om en avveckling av räntebidragen utan att någonting annat sätts i stället. Då blir det de konsekvenser som jag har talat om. Ni kan ha vilka skrivningar ni vill, är ni inte beredda att sätta någonting annat i stället höjs bostadsutgiften för den enskilde dramatiskt. Det är prishöjningar som vi talar om. Det som gör att man efter genomförande av vårt förslag kan genomföra en socialt riktig bostadspolitik är ju detta att det, om man jämför med det nuvarande systemet, inte leder till någon höjning av bostadsutgifterna för den enskilde. Knut Billing citerade litet av vad Lars Wohlin yttrat, men jag vill fortsätta att citera, eftersom Knut Billing avbröt när det passade honom. Det står i utskottsbetänkandet bl.a. följande: ''Denna regel har stor betydelse för möjligheten att erhålla lån speciellt i glesbygd. Enligt bostadsutskottets mening bör denna regel föras över till det nya bostadsfinansieringssystemet på så sätt att en möjlighet att fördjupa kreditgarantin under 70 % av fastighetens pantvärde införs. En sådan ordning står för övrigt i överenstämmelse med vad som i propositionen anförts om att kreditgarantin är avsedd att täcka den del av lånebehovet som i dag täcks med bostadslån. ''Därmed har jag svarat Knut Billing. Vi tänker oss att vi bygger ett hus med en nominell skuld på 1,2 milj.kr., varvid räntan uppgår till 14 % och inflationen till 8 %, och låter det hela gå under en skulduppbyggnadsperiod på ungefär 20 år. Då blir skulden efter skulduppbyggnadsperioden realt inte ens hälften som stor som ursprungsskulden. Den reala skulden minskar alltså varje år med det här systemet, och det är ju det som gör att man inte behöver hamna i de skuldfällor som ni på olika sätt har talat om. Om man likväl skulle hamna i den olyckliga situationen utlöses garantin -- fallskärmen. Knut Billing säger att det då är fråga om mer fall än skärm. Jag kan naturligtvis uttala förhoppningen att någon tar bort den skärm som skyler Knut Billings klarsyn i denna fråga. Pedagogiskt kommer vi kanske att lyckas så småningom. Erling Bager, det som vi har kritiserat i era resonemang under årens lopp är att ni har verkat för ökade hyror och ökade bostadsutgifter, eftersom ni har velat ta bort bitar av subventionssystemet. Då bitarna har blivit för stora har vi haft anledning att rikta kritik mot er. Orsaken har då varit att det inte har funnits någonting annat i stället, varför förslagen omedelbart skulle ha lett till en kraftig ökning av bostadsutgifterna. Detta vill vi undvika när vi nu tar bort subventioner eller delar av subventioner. Vårt förslag till system klarar den saken. Därmed kan det också läggas en grund för fullföljandet av en social bostadspolitik, och det är det som är syftet med systemet.
Herr talman! Jag skall inskränka mig till detta sista inlägg, eftersom det finns mycket annat att diskutera i dag. Vi sätter någonting annat i stället när vi föreslår en gradvis minskning av räntebidragen. Bl.a. föreslår vi ju skattesänkningar och avskaffande av fastighetsskatten. Genom en sänkning av skatterna blir det möjligt för de enskilda hushållen att betala ökande boendekostnader. Socialdemokraterna ökar boendekostnaderna samtidigt som de höjer skatterna. Under dagen har socialdemokraterna prisat SBAB mycket. Därför dristar jag mig till slut att något beröra vad Sune Jussil, verkställande direktören, säger apropå detta att bygga på landsbygden. Han säger att marknadsvärdena i större delen av landet redan med dagens system ligger under produktionskostnaderna. Man kommer alltså att stå inför den alldeles uppenbara risken, att om man bygger ett småhus enligt det nya systemet, kommer man att ha skulder som är så höga att vill man sälja får man inte tillräckligt mycket betalt för att kunna betala sina skulder. Man sitter i en skuldfälla, man blir livegen. Resultatet av detta, herr bostadsminister, blir, om man är en klok person, att man inte försätter sig i denna situation och hoppas på socialdemokraternas s.k. fallskärmar. Man avstår, och det är beklagligt för det kommer att gå ut över tiotusentals människor som i det nya systemet aldrig kommer att kunna förverkliga sin önskan om att få bo i ett eget hem. De blir hänvisade till allmännyttan, och det är dit bostadsministern vill fösa dem.
Herr talman! Inte heller jag skall nämnvärt förlänga debatten. I dagens debatt har jag försökt att peka på det regelverk och de subventioner som har försvårat situationen på bostadsmarknaden och som också har bidragit till att höja kostnaderna för bostäder. Jag tycker att det är fint att också socialdemokraterna med många års fördröjning inser att den förda politiken inte har varit en socialt tillfredsställande politik med fördelning mellan olika kategorier. Snarare har de som byggt de största och lyxigaste bostäderna fått mest subventioner. Det är bra att socialdemokratin successivt backar här och att socialdemokraterna får en annan syn på detta som vi under många år har kritiserat. Slutligen konstaterar jag att de frågor som har ställts av mig och Knut Billing om riksbankens kritik av det förslag till reform som nu läggs fram lämnas obesvarat av bostadsministern.
Herr talman! Egentligen kan jag uttrycka mig så här: Jag avstår från att för fjärde gången fråga bostadsministern varför inte han eller hans socialdemokratiska riksdagsgrupp i god tid söker parlamentariskt stöd för förslagen. Det är oroande att inte socialdemokraterna tar tillfället i akt och utnyttjar det parlamentariska underlag som faktiskt finns för goda förslag. Om man inte gör det är ju utgången för socialdemokraternas deltagande i lämpliga majoriteter klar.

Herr talman! Min partivän Knut Billing har i den precis avslutade debatten på ett föredömligt och kort sätt redovisat den moderata synen när det gäller SBAB. Vi tycker att man skall avveckla SBAB. Det har vi framfört i en reservation i det här betänkandet. Jag tänker bara yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Jan Sandbergs och moderaternas reservation och dess yrkande är ett eko av statshypoteksföreningens Lars Wohlin och i hans anda. Vi är mycket stolta över SBAB. Vi tycker att bolaget har en bra administration. Det är effektivt och kommer att bli en konkurrenskraftig part när det gäller bottenlåneinstituten och kreditinstituten. Vi går ut med 550 miljoner till aktieteckning, och det är nödvändigt för att SBAB skall kunna hävda sig på marknaden. Därmed yrkar jag avslag på den reservation som finns och bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Herr talman! Nu är verkligen det svenska sjukvårdssystemet ute på ett gungfly. Dagmarsystemet är på väg mot sin bankrutt. Det ärende som vi skall behandla i dag visar att den socialdemokratiska regeringen inte längre har råd att hålla den socialdemokratiska landstingsmajoriteten under armarna. Av den miljard som socialdemokraterna i Landstingsförbundet anser sig behöva för sjukvård får de en tiondel eller 100 miljoner. Det här sker i en tid när landstingen, som för några år sedan hade 14 miljarder i reserver, nu har 3 miljarder i skulder. Underskotten i verksamheten i landstingen rullar bara vidare. Den här krisen är allvarlig. Somliga landsting övervägde nyligen att sälja sina sjukhus och hyra tillbaka dem för att klara driften. Vi är snart där. Allt rullar vidare i landstingen utan att de rationaliseringar som skulle tillåta att man tärde på reserverna på det här sättet har gjorts. Sjukvården är på väg in i en kris som är mycket närmare än vad den socialdemokratiska majoriteten anar. Detta sker inte i en statisk situation utan i en situation där antalet äldre ökar i snabb takt och där vi vet att en 80-åring har sexton gånger större vårdbehov än en 60-åring. Socialdemokraternas aningslöshet här är ett hot mot välfärden. Man har själv ställt till med köerna till hjärtoperationer, höftoperationer och starroperationer. Det rör sig om prevalensköer här, dvs. att när en ny teknik kommer finns det ett antal människor som för kanske 5, 10, 15 eller 20 år sedan skulle ha behövt genomgå den aktuella operationen och som nu alla ställer sig i kö i hopp om att få den utförd. Kön svarar inte för det årliga behovet som tillkommer, utan det är en sammanlagd kö betingad av att en ny teknik har kommit till. När nu socialdemokraterna envist har vägrat att ta till flexibla lösningar genom att hyra ut operationssalar, tillåta privata initiativ eller ge stimulans till övertidsinsatser för att kapa de tillfälliga topparna, blir dessa naturligtvis permanenta, och folk får lida år efter år. Man funderar i stället på att bygga ut för att klara de tillfälliga topparna, och då får man en kostym som är för stor efteråt. Det blir också fel. Sverige är ett litet land -- det finns bara plats för en åsikt i taget. På 60-talet var åsikten den att vi skulle åstadkomma hart när det eviga livet genom att satsa på länsdelssjukhusen. På 80-talet skulle vi få det eviga livet genom att satsa på primärvården och just nu skall vi få det eviga livet genom att satsa på den högteknologiska vården. Det lyckas inte. I bästa fall kan vi räkna med att få leva till mellan 80 och Politiker har, och det ser man alltför väl i landstingen, svårt att flexibelt anpassa vårdutbudet till föränderligheterna i sjukvårdspanoramat och till tillkomsten av ny teknik. Man vågar helt enkelt inte ta de obehagliga besluten. Man skapar i stället onödiga regelverk som R-listor, regionvård och sjukvårdsdistrikt som alla både hämmar utvecklingen och skapar revir som sedan skall försvaras. Grundfelet i den svenska sjukvården är politikerstyrningen. I nästan hela västvärlden är det mycket ont om politiker ute i verksamheten. Jag tror att det är en styrka för dessa länder att inte ha sin sjukvård så genompolitiserad. Politiker har dessutom en märklig dubbelroll. De är både konsumentföreträdare och producentföreträdare. Det blir en situation som närmast ter sig schizofren. Behovet av sjukvård borde egentligen vara ganska väl täckt i det här landet. Vi lägger ner mycket pengar på vår sjukvård -- 9 % av BNP och drygt det. Det är en internationellt sett hög siffra. Efterfrågan på sjukvård är inte detsamma som behovet av sjukvård. Efterfrågan är om inte omättlig så åtminstone omätlig. Vi går till doktorn tre gånger om året i Sverige. I Kuwait går man sju gånger om året, i Tjeckoslovakien 14 gånger om året och i Kina 15 gånger om året. Alla dessa länder har köer. Detta visar väl att produktiviteten i Sverige inte är mycket att skryta över. Det visar också att det är ganska hopplöst att försöka ge sig på att på konventionellt sätt bygga ut för att svara mot efterfrågan. Efterfrågan beror utöver på behovet, på priset, på avståndet och på utbudet. I Sverige har socialdemokraterna helt och hållet koncentrerat sig på att styra med enbart utbudet. Om man väljer utbudet som styrmedel väljer man köerna som styrmedel och då får man köer när pengarna tryter. Därigenom har vi skapat ett kösamhälle i det här landet också, precis som i många andra socialistiskt styrda länder. En tjänst som inte har ett pris konfsumeras alltid i överkant. Det kan i och för sig vara någonting gott, men det är dyrt på sluträkningen. Som jag sade går 9 % av BNP till sjukvården, men folk skall faktiskt också ha råd att äta, bo och klä sig. Man kan alltså inte expandera hur mycket som helst. Detta försöker i och för sig regeringen nu göra klart för landstingen. Sjukvården kan knappast få mer pengar, utan man måste ge sjukvården incitament att ta till vara pengarna bättre, att bli effektivare. Då är det viktigt att stimulera effektiviteten och inte produktiviteten. Den kan man få upp ganska mycket utan att förbättra effektiviteten. Då får man, enligt min mening, börja med att fundera på vad som är det väsentliga i sjukvården. Det gör för övrigt de flesta västeuropeiska länder i dag. Det primära i vården är patienten och inte sjukvårdsapparaten. Det är kanske överraskande för många politiker, men det är faktiskt patienten som skall sättas i centrum. Det är därför som vi moderater vill ha en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring där alla är med, men där patienten själv får bestämma hur pengarna skall användas, inte politikerna. Det finns självfallet en risk för att detta kan vara kostnadsdrivande, det skall inte förnekas. Men det finns många exempel ute i världen på hur man kan styra upp detta och få en kostnadskontroll. Kan sedan patienten och hans läkare i samråd fritt välja att använda sjukhusvården på det sjukhus där de får den bäst och billigast, kan man sköta sjukhusen professionellt. Då är det patienternas val som avgör vilka sjukhus som skall kunna utvecklas och vilka som inte har följt med i tiden. Det behövs inga politiska beslut, och då behövs heller inga landsting, eftersom de bara har blåsorkestrarna kvar. Vi uppnår en vård på patienternas villkor, och en effektiv vård. Vi är inte där nästa år, och inte heller året därefter. I ett övergångsskede till ett sådant system behövs det akuta åtgärder, och vi har pekat på en rad sådana. Det behövs en vårdgaranti -- att vi lovar medborgarna i detta land att de skall få den vård på sjukhus som de behöver, även om det egna landstinget inte är berett att åstadkomma detta. Det är en väsentlig rättvisefaktor, en garanti som gör att patienten kan få sin vård i ett annat landsting, utomlands eller privat -- men han skall få sin vård, trots att det egna landstinget försöker styra med köer. Vi har här många gånger diskuterat ett stopp för etableringsbegränsning för läkare och sjukgymnaster. Det är viktigt för att skapa en ökad valfrihet för patienterna. Vi har också gång på gång påpekat att rehabiliteringsåtgärder är viktiga för många patienter. Här kan medel föras över från försäkringen och ge stora samhällsekonomiska vinster. Vi anser att det är viktigt att ge även de psykiskt sjuka rätt till adekvat vård. Psykoterapeutisk och psykologisk vård bör föras in under sjukförsäkringen. Även andra vårdgivare -- sjuksköterskor, barnmorskor och på sikt även legitimerade dietister -- bör få ansluta sig till försäkringen. Undersökningar med moderna metoder i privat regi, som t.ex. MRI undersökningar, skall också kunna ersättas från försäkringen. Vi anser också att den eftersläpande taxan bör justeras och att man skall stimulera etablering i glesbygd genom att där ha en högre taxa. Vi vill använda moroten i stället för som socialdemokraterna piskan och regelverket. Möjligheten att få hjälpmedel är mycket olika i olika landsting. Oftast möts patienten av beskedet att medlen är slut för året, och det är bara att vänta till nästa år. Detta är oacceptabelt. Vi vill ha en utredning om hur ett statligt huvudansvar skall se ut. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett medelsansvar, men det skall finnas ett ansvar för att dessa patienter får en likvärdig behandling oavsett var de bor och oavsett under vilken del av året de behöver sitt hjälpmedel. Jag har velat understryka att den svenska sjukvården är inne i ett kritiskt skede. Det är ett hot mot välfärden att vi nu uppenbarligen inte kan klara av de nuvarande sjukvårdssystemen, utan att man måste sätta landstingen i beråd. Det finns ingen verklig trygghet om vi inte vet att vård finns vid svår, kronisk och invalidiserande sjukdom. Herr talman! Jag står självfallet bakom alla de moderata reservationerna, men jag vill här i dag yrka bifall endast till reservationerna 1 och 33.

Herr talman! Sedan vi i december 1989 debatterade ersättningarna till sjukvårdshuvudmännen har inte problemen inom sjukvården kommit närmare sin lösning. I den debatten talade jag om den oro som människor känner för att de inte skall få den bästa tänkbara vård om de blir sjuka. Den oron finns tyvärr kvar. Mycket finns att göra för att rationalisera och effektivisera vården, men det krävs också nya tillskott av medel till speciellt utsatta områden. Vi har år efter år diskuterat den s.k. Dagmaröverenskommelsen. Vi kan nu konstatera att Dagmarsystemet är ett misslyckande. Socialdemokraterna har inte heller i år nått något mål. Agne Hansson ägnade sig för en stund sedan åt hetsjakt mot folkpartiet. Jag skall inte på samma sätt anklaga centern, utan jag skall bara försynt konstatera att centern har nyktrat till. Visserligen säger centerpartiet att Dagmarreformen ger en relativt rättvis fördelning av resurserna över landet, men säger i samma andetag också att frågan om läkarbristen i glesbygden inte är löst. Det är bra att ni har kommit på bättre tankar. Dessa problem är så gigantiska att vi måste hjälpas åt för att lösa dem. Det är bra om vi till en början tillsammans isolerar socialdemokraterna. De får stå där med sin Dagmarreform och konstatera att den inte löser problemen. Folkpartiet liberalerna har år efter år anvisat mycket stora belopp för att flytta fram positionerna för de grupper som vi räknar till ''det glömda Sverige''. Genom att socialdemokraterna i socialutskottet tagit sitt förnuft till fånga, i samband med behandlingen av Ädelpropositionen, som debatteras senare här i dag, kommer betydande medel att anvisas för åtgärder som exempelvis eget rum inom långvården, gruppboende för dementa samt åtgärder för fysiskt handikappade och psykiskt sjuka. Insatser för att råda bot på de långa köerna i sjukhusvården görs också, vilket även varit ett krav från folkpartiet. Herr talman! Detta tillgodoser folkpartiets krav om ökade resurser till vården. I det betänkande som vi just nu behandlar har vi krävt ett tillskott med 450 milj.kr. De 500 milj.kr. som föreslås i socialutskottets betänkande om äldrevården fyller därmed folkpartiets krav. Men jag vill påpeka att vi ser det djupt olyckligt att det sker en höjning av den allmänna löneskatten. Det är inte med högre löneskatter som man löser sjukvårdens problem utan snarast genom lägre skattetryck. Herr talman! En rationellare och effektivare vård kräver att hinder och onödiga regelverk avskaffas. Vi har år efter år krävt att etableringsbegränsningarna för läkare och sjukgymnaster skall avskaffas. Min fråga till utskottets talesman blir: Anser socialdemokraterna att Dagmarsystemet har lett till bättre regional balans beträffande fördelningen av vårdresurserna? Vi kan inte finna att den regionala tillgången på läkare och annan vårdpersonal har förbättrats med etableringsbegränsningarna. Varför fortsäter ni då ert hårdnackade motstånd? Eftersom inga förbättringar av tillgången på läkare sker i glesbygder, krävs att nya vägar prövas. Folkpartiet anser att åtgärder måste till som stimulerar läkare att etablera egen praktik i underförsörjda områden. Detta kan ske genom särskilda investeringsstöd, genom högre ersättning från sjukförsäkringen eller genom möjlighet till nedskrivning av studieskulder. Det beslut som kommer att fattas i dag ger snarast en försämrad möjlighet till fri etablering genom att stödområdesindelningen kommer att ändras. Herr talman! Det är angeläget att så många människor som möjligt får en egen husläkare. Inte minst vid behandlingen av kroniska sjukdomar och psykosomatiska problem är detta av stor betydelse. Principen om det fria läkarvalet förutsätter att det vid sidan av den offentliga sjukvården finns privatpraktiserande läkare. Fördelningen mellan offentlig och privat vård skall styras av patienterna och inte av oss politiker. Folkpartiet har i reservation 13 pekat på en modell för hur detta skall kunna gå till. Självfallet kan det finnas andra modeller som vi också är beredda att pröva. Herr talman! I betänkandet redovisas att hjälpmedelsersättningen skall ingå i den allmänna sjukvårdsersättningen. Detta kan leda till att ett mindre belopp än tidigare används för hjälpmedelsförsörjningen. Folkpartiet motsätter sig detta. Vi anser att hjälpmedelsersättningen är så viktig att den även i framtiden skall utges som särskild ersättning så att inte hjälpmedelsförsörjningen äventyras. Vi vill också påpeka att det finns problem med hjälpmedelsförsörjningen i flera landsting. Det förekommer att handikappade inte får hjälpmedel som de blivit ordinerade. Orimligt långa väntetider förekommer. Detta underlättar inte rehabiliteringen. I regeringens förslag anvisas äntligen medel från socialförsäkringen till sjukvården. Köerna till operationer av hjärtan, höfter och gråstarr är mycket långa och kräver särskilda insatser. Det är därför glädjande att dessa medel anvisas. Vi förutsätter att man nu med kraft gör försök med överföring av medel från sjukförsäkringen så att köerna inom utsatta områden kan minska och att man därigenom också kan minska sjukskrivningarna, något som förslaget till stor del syftar till. Herr talman! Kostnaderna för sjukförsäkringen och läkemedelsförmånerna har ökat dramatiskt. Vi har erfarit att många läkare inte har klart för sig vilka kostnader de åsamkar samhället. För att öka kostnadsmedvetandet inom sjukvården bör information regelmässigt lämnas till läkarna om vilka utgifter deras läkemedelsförskrivningar och sjukskrivningar förorsakar. Herr talman! Många privatpraktiserande sjukgymnaster har i dag stora ekonomiska problem. Det beror i många fall på att behandlingstaxorna släpar efter. Den justering som gjorts med anledning av kostnadsökningen har inte lett till någon förbättring utan taxenivån måste höjas. Regeringen bör därför skyndsamt se över behandlingstaxorna. Herr talman! Avslutningsvis vill jag påpeka att utskottsmajoriteten tagit en märklig ställning när det gäller pensionärers sjukhusvård. När en pensionär läggs in på sjukhus över en natt och går hem på förmiddagen dagen därpå får denne betala avgift för två dagar trots att vederbörande inte utnyttjat vare sig mat eller förbrukningsartiklar. Trots att både riksförsäkringsverket och Försäkringskasseförbundet anser att det finns skäl att överväga en ändring så drar sig utskottet för detta. Vad är orsaken till detta ställningstagande? Herr talman! Folkpartiet står bakom alla de reservationer som vi fogat till betänkandet, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 15 och 34.

Herr talman! Sjukvården i Sverige får realt sett 1 miljard kronor mindre nästa år. Regeringen har ensidigt beslutat om det sedan förhandlingarna med Landstingsförbundet brutit samman. I stället läggs nu ett bud om 100 milj.kr., vilket är mindre än en tiondel av vad Landstingsförbundet har begärt. Av detta drar man slutsatsen att staten och landstingen befinner sig på kollisionskurs. Snaran dras åt allt hårdare kring de redan ekonomiskt tyngda landstingen. I och med skattestoppet kan man inte heller kompensera de uteblivna bidragen från staten. Allt detta skall ses mot bakgrunden av att den socialdemokratiska regeringen sedan makttillträdet 1982 har berövat sjukvården ca 20 miljarder kronor. Däremot har miljardrullningen från sjukförsäkringen fortsatt utan hämningar. Vi kan i centern inte acceptera denna i grunden felaktiga avvägning av de samhälleliga resurserna. Sjukvården betraktas vid undersökningar bland medborgarna som samhällsfrågan nummer ett. Regeringen bär ett tungt ansvar för att det av riksdagen fastlagda målet om en procents volymökning inte kan uppnås. Nu räknar landstingen i stället med en volymminskning på cirka en halv procent. Därför får vi i riksdagen avgöra om vi vårdpolitiskt kan acceptera försämringar av hälso och sjukvården. Vi kan inte göra det i centern. Vi anser att ytterligare resurser bör tillskjutas för den egentliga vården för att sjukvårdshuvudmännen skall ges en reell möjlighet att satsa på en god vård för alla. Därför yrkar vi att ytterligare 1 miljard kronor tillförs sjukvården för år 1991. Diskussioner kring Ädelförslaget, som vi strax skall debattera i kammaren, har i blixtbelysning klarlagt de strukturella problem vi har i svensk sjukvård. Det är därför synnerligen angeläget att klara ut hur framtidens sjukvård skall produceras, kontrolleras och finansieras. Ingen organisation i världen klarar av så motstridiga roller som landstingen nu har. Vi har därför i centern med anledning av regeringens proposition om äldreomsorgen krävt att en parlamentariskt tillsatt kommitté skall se över sjukvårdens framtida organisation, verksamhet och finansiering. Detta krav återkommer i en gemensam reservation av centern och moderaterna fogad till betänkande nr 9 från socialutskottet som vi här strax skall debattera. Nu får landstingen ändå på olika sätt söka tillgodose allmänhetens krav på god sjukvård till alla på lika villkor oavsett vem du är, var du bor och hur mycket pengar du har -- krav som vi i riksdagen har formulerat i hälso och sjukvårdslagen. Runt om i landet skapas olika modeller för hur sjukvården skall organiseras. Dalamodellen, Malmöhusmodellen osv. för att bara nämna några av de försök man nu gör för att i ett trängt ekonomiskt läge ändå tänka långsiktigt, inte handla kortsiktigt, och för att skapa den mångfald och valfrihet som måste känneteckna 1990-talets hälsooch sjukvård. Denna utveckling är ett gott tecken. I stället för att ge landstingen en rimlig ersättning föreslås att patienterna själva skall betala en större del av sjukvårdskostnaderna. Detta skall ske genom att avreglera patientavgifterna och höja maximibeloppet för högkostnadsskyddet till 1 500 kr. Avregleringen av patientavgifterna kan vara positiv i den meningen att sjukvårdshuvudmännen nu kan styra de vårdsökande till rätt vårdnivå. Exempelvis kan ett besök på vårdcentralen vara billigare än på sjukhusets akutmottagning. Men centern anser att det är oacceptabelt att höja taket i högkostnadsskyddet till 1 500 kr. Patienter som ej når upp till detta tak, kan nästa år få sina sjukvårdskostnader höjda med mer än 50 %. Vi anser att taket för högkostnadsskyddet skall sättas vid 1 000 kr. För att effektivisera vården anser centern att den byråkratiska och hierarkiska organisationen måste förändras. En del av det jag tidigare har nämnt gäller dessa frågor. Personalen måste på ett helt annat sätt än som nu sker få påverka vårdens utformning och inriktning. De anställda måste få ett större inflytande i förhållande till deras stora ansvar. Detta kan ske genom att delegera ansvar och befogenheter. Ett exempel som vi ser förhoppningsfullt på i centern är den vårdform som börjar växa fram och som också finns i andra omsorgsformer, nämligen personalkooperativen. Vi hoppas mycket på dem. Det är nödvändigt med en jämn fördelning av sjukvårdspersonal över landet för att vi skall kunna leva upp till hälso och sjukvårdslagens principer. Särskilt gäller detta tillgången till läkare. Under förra årets debatt i kammaren tog jag fram exempel från mitt eget län -- Kalmar län -- där särskilt bristen på distriktsläkare är besvärande. Av 95 inrättade befattningar är endast 58 bemannade. I inlandet är det alldeles bedrövligt. Där talar man om ''veckans dansk''. På gränsen mot Blekinge finns det bara vikarier. Då måste jag i sanningens namn tala om att vi i Kalmar län inte har det värst i landet. Det är därför vi i centern med sådan otålighet väntar på den av riksdagen hos regeringen under hösten 1989 begärda redovisningen och analysen av läkarförsörjningen. En omgående effektuering av den beställningen är vad vi förväntar oss i centern. Så till frågan om hjälpmedel till handikappade. Som tidigare sagts från talarstolen, är organisationen när det gäller hjälpmedel diffus och splittrad. Genom förslaget att kommunerna också skall ansvara för vissa handikapphjälpmedel kommer denna situation att förvärras. Det är av synnerlig vikt att det på detta område blir klara ansvarsförhållanden. Brist på hjälpmedel kan öka behovet av andra insatser från samhällets sida. Förutom att den handikappades möjligheter att klara sin dagliga livsföring förbättras med en god organisation för handikapphjälpmedel, är det också ekonomiskt lönsamt att ha en slagkraftig organisation på området. Det är därför vi tillsammans med moderaterna kräver en utredning där en klar och tydlig organisation med statligt huvudmannaskap förbereds. Betänkandet behandlar två centermotioner från den allmänna motionstiden om återinförande av pensionärernas avgiftsfria år. Det nuvarande systemet med sjukhusvårdsavgifter, som infördes den 1 januari 1989, medför att pensionärer med långa vårdtider får stora kostnader för sådana avgifter. Ofta har de dessutom låg pension. Centern anser att sjukhusvårdsavgift inte skall tas ut för de första 365 dagarna som en ålderspensionär erhåller sjukhusvård. Herr talman! Sverige behöver en folkrörelse mot nedskärningar i vården! Det florerar en mängd myter om svensk sjukvård som måste avlivas. Tyvärr har de professionella i vården sällan tid eller ork att komma till tals i massmedia. Det finns en företrädare, Jerzy Einhorn. Han talar -- som väl är. Jag tror honom när han säger -- på tal om sjukvårdskrisen -- att Vårdsverige effektiviserade sin verksamhet under de senaste fem åren i troligen högre grad än någonsin industrin, och nu går det inte längre. Sjuksköterskorna kan inte sticka fortare, biträdena kan inte mata fortare och läkarna kan inte sy ihop fortare. Jag tror honom när han säger att om inte staten betalar tillbaka åtminstone hälften av vad den tagit från vården sedan 1982, då kommer vi att få se på kris under 90-talet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2. Jag står naturligtvis bakom de övriga centerreservationerna, även dem som vi har tillsammans med moderaterna.

Herr talman! Detta årligen återkommande ärende brukar kallas för Dagmaröverenskommelsen. I år får vi väl kalla det endast för Dagmar och stryka överenskommelse. I år är det egentligen bara ett besked från staten till landstingen att man ämnar höja den allmänna sjukvårdsersättningen med 100 Landstingsförbundet har begärt 1,5 miljarder, och det är en summa som motsvarar de kostnadsökningar som har förekommit under året. Vi i vänsterpartiet tycker att det är rimligt att sjukvårdsersättningen räknas upp med åtminstone lönekostnadsökningarna. En lägre uppräkning än så betyder nämligen i praktiken nedskärningar. Utskottet hänvisar till socialutskottets förslag att i samband med omorganisationen av äldrevården ge landstingen ett extra bidrag på 500 milj.kr. Det är givetvis bra att landstingen får dessa pengar. Men pengarna kommer först 1992, och det blir ju ett år däremellan, 1991. Jag tror inte att landstingen klarar sig med att bara leva på hoppet, det behövs pengar också. Utskottet menar att avregleringen av patientavgifterna kommer att öka landstingens inkomster för 1991 med 500--800 milj.kr. Det är riktigt att man räknar med en inkomstökning av den storleken, men patientavgifterna är ju bara en liten del av landstingens inkomster och utgifter. Om utgifterna för sjukvården är ungefär 100 miljarder kronor så tar landstingen in skatt på 70 miljarder, medan Dagmar ger t.ex. 15 miljarder och patientavgifterna bara 2 miljarder kronor. Det är alltså ungefär 2 % som det handlar om, och det har mycket liten betydelse i det stora hela för landstingen. Men för den enskilde har det mycket större betydelse. När det gäller patientavgifterna kommer 16 landsting att höja avgiften för besök hos doktor från 60 till 100 kr. I samband med läkarbesöket får man kanske medicin -- det är vanligt när man går till doktorn -- vilket kostar 75 kr. Det innebär alltså att läkarbesök och medicin kommer att kosta patienten 175 kr. Och bor man en bit från doktorn tillkommer resan, som försäkringen bara ersätter till ett visst belopp; 30 kr. fram och 30 kr. tillbaka får man betala själv. Då kostar läkarbesöket sammanlagt 235 kr. Vi menar att man då är uppe i sådana summor att en del människor kommer att tvingas att göra ekonomiska överväganden, om de verkligen har råd att gå till doktorn. Denna summa 235, kr., är ju mer än vad en folkpensionär har i dagsinkomst från nästa år. Ni kan ju göra en egen jämförelse. Om ni som lyssnar här skulle betala mer än en dagsinkomst för ett läkarbesök, så skulle ni också tänka er för ett par gånger. Och vi kan faktiskt läsa mellan raderna att en av avsikterna med de här höjningarna är att man på detta sätt skall försöka begränsa efterfrågan på vård. Vi anser också att det s.k. högkostnadsskyddet bör vara 900 kr. för nästa år -- för att det skall vara ett högkostnadsskydd. Förslaget om en höjning till 1 500 kronor innebär för patienterna merkostnader på ungefär 70 %. Om det nu är så att prishöjningar är inflationsdrivande -- och vi är alla överens om att det är på det sättet -- så kan givetvis inte vårdavgifter vara något undantag. Det kan ju inte vara så att alla andra prishöjningar höjer inflationen, medan prishöjningar inom vården är undantagna. Så fungerar det inte. Därför borde det ligga i allas intresse att man håller nere även de här kostnadsökningarna. Den sista punkt som jag här skall ta upp gäller ersättningen för förebyggande arbete inom sjukvården. Fram till nästa år har sjukvårdshuvudmännen fått specialdestinerade ersättningar till det förebyggandet arbetet. Enligt det förslag som nu föreligger kommer dessa ersättningar att bakas in i den allmänna sjukvårdsersättningen. Vi tror att det finns en fara i detta förfaringssätt. Landstingen har som bekant en synnerligen bekymmersam ekonomisk situation, som kommer att tvinga fram ganska hårdhänta prioriteringar. Vi vet att det förebyggande arbetet inte ger ett omedelbart resultat, dvs. man kan inte med detsamma avläsa besparingarna i den kommande budgeten. Det förebyggande arbetet handlar ju inte heller omedelbart om liv eller död. Därmed är vi rädda för att det finns en risk för att sjukvården tvingas försumma det långsiktiga förebyggande arbetet. På så sätt kommer ju vården att bli dyrare på sikt. Därför tycker vi att de här öronmärkta pengarna skall finnas kvar tills vidare. Herr talman! Vi har i flera reservationer till betänkandet redovisat vår uppfattning där vi skiljer oss från utskottsmajoriteten, och jag yrkar bifall till reservation 3. Men jag skulle också, herr talman, vilja kommentera det moderata inlägget i den här debatten. Jag har försökt skära ned mitt anförande i övrigt för att jag skulle få tid till detta. Det är alltid oemotståndligt, tycker jag, att få utbyta några ord med Bertil Persson. Han har, precis som jag, en sjukvårdsbakgrund, och det gör att jag tycker att han säger många kloka saker. Men han blandar alltid dessa kloka uppfattningar med den moderata uppfattningen, och då blir ju resultatet förödande. Att jag vill kommentera det moderata inlägget beror också på att det finns, som det ser ut i dag, en viss risk för att Bertil Persson och moderaterna fr.o.m. nästa år kan få ett större inflytande över sjukvårdspolitiken. Som bekant delar jag inte alltid de socialdemokratiska värderingarna. Men jag inser ändå, herr talman, att det finns grader där nere i de varmare regionerna, och jag måste erkänna att jag i det val det då blir fråga om föredrar den socialdemokratiska politiken. Den moderata allmänna sjukvårdsförsäkringen kommer säkerligen att fungera de första åren. Jag tror inte att man då kommer att märka någon större skillnad. Men sedan kommer förändringarna. När den offentliga sjukvården får konkurrens av den privata sjukvården, och den privata sjukvården till en början kan hålla lägre priser, då kommer inte den offentliga sjukvården att kunna ha kvar samma antal vårdplatser, samma personalstyrka, samma antal sjukhus osv., utan måste göra nedskärningar. Och det är ju det som man åsyftar med det moderata förslaget. När man har kommit i den situationen att den offentliga sjukvården tvingas göra nedskärningar, då kommer priserna att höjas inom den privata vården, för då blir konkurrenssituationen ojämn. Och då kommer priserna att höjas mer inom den privata sjukvården än vad den allmänna sjukvårdsförsäkringen kommer att motsvara, och då hamnar vi i den situation som man har hamnat i på andra ställen där man förespråkar och prövar det här systemet, nämligen att människor med låga inkomster inte kommer att ha råd med sjukvård över huvud taget; de kommer att ställas utanför systemet. Och den sjukvården, Bertil Persson, betackar vi oss för.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
Herr talman! Ja, det är här som moderaterna visar sitt rätta ansikte. De talar om sjukvård som om sjukvård gällde vilken varuproduktion som helst i samhället, och menar att det inte spelar någon roll om den är offentlig eller privat och att den enskilde konsumenten -- patienten -- har full frihet och möjlighet att välja. Men det är inte sant. Man kan inte se på sjukvård som på varuproduktion i övrigt. Om man går ut på marknaden för att köpa margarin och gör ett fel och i stället köper smör, eller ett annat märke som man inte hade tänkt sig från början, så får det inte så stora konsekvenser. Men patienterna har ingen möjlighet att göra samma val när det gäller sjukvård -- vilken operation man skall genomgå, hur omfattande behandlingar man skall ha. Om patienten väljer fel i det läget, då får det konsekvenser.
Herr talman! Vad är det som är så märkvärdigt med sjukvård? Patienten har i vårt system sina pengar. Han har dessutom den bästa tänkbara rådgivare i sin husläkare. Tillsammans väljer de var han får vården bäst och billigast. I dagens läge har han ingenting att välja på. Hans husläkare har ingenting att råda honom till, mer än det reglerade sjukhus som han skall till vare sig det är bra eller dåligt.
Herr talman! I det moderata systemet kommer en del människor att ha tillgång till husläkare -- och mycket bra husläkare -- och tillgång till hela sjukvårdssystemet, det är jag fullkomligt övertygad om. De människorna är jag inte ett dugg bekymrad för, men jag är verkligen bekymrad för alla människor som kommer att ställas utanför det här privata sjukvårdssystemet. Så blir det när den offentliga sjukvården kommer att raseras och den privata sjukvården höjer priser. När den här allmänna sjukvårdsförsäkringen, som moderaterna skall införa, inte följer med prisutvecklingen och pengarna inte räcker för alla till privat sjukvård, då får vi det system som man har i t.ex. USA, där miljontals människor står utanför rätten och möjligheten att få sjukvård.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna tillstyrker i stort sett utskottets hemställan, och jag tänker inte ta upp en Dagmardebatt där alla storheter är kända. Vi har dock avlämnat ett antal reservationer, som jag vill beröra. Vi står bakom alla de reservationer som miljöpartiet är med på, men jag vill bara yrka bifall till reservationerna 18, I Sverige mår många människor psykiskt dåligt, och vi måste satsa ytterligare på människors mentala hälsa. Likaväl som vi behöver gå till sjukgymnast eller läkare för somatiska sjukdomar behöver vi få hjälp med våra psykiska problem. Miljöpartiet återkommer om igen med en motion i denna fråga under allmänna motionstiden. Det anslås redan 21 milj.kr. till psykoterapeutiska behandlingar, men jag anser att det är dags att bygga vidare på verksamheten. Även om man satsar aldrig så mycket pengar, också på en bra verksamhet, kan man aldrig komma ifrån kravet att den måste byggas upp från grunden. Vi kommer under den allmänna motionstiden att yrka på ytterligare pengar till den här verksamheten. Vi vet att många människor är i behov av denna typ av vård. Det är också så att många somatiska besvär beror på att man mår illa psykiskt. Ibland är frågan vilken läkare man skall till först. När det gäller högkostnadsskyddet anser jag att situationen redan i dag är sådan att människor på grund av kostnadsnivån tvekar att gå till läkare. Så är det redan nu med en kostnad på 60 kr. Ta t.ex. en familj med tre barn, där man får en streptokockinfektion! Om hela familjen skall behandlas, får man betala avgift och medicin för alla samtidigt. Man når så att säga på en månad nära nog upp till högkostnadsskydd för familjen -- det är bara det att barnen har ett eget sådant och de vuxna ett annat. Höjer man ytterligare dessa kostnader kommer man upp för högt. Av det skälet har vi yrkat att man skall behålla högkostnadsskyddet på en lägre nivå. Vi har accepterat en höjning med 100 kr., vilket ungefär motsvarar en uppskrivning med inflationen sedan det förra beslutet. Vi har också en inställning som går ut på att mota Olle i grind. Vi har ett uttryck för detta i Dalarna. Det är dock inte fråga om att mota sjukdomen i dess begynnelse, vilket jag i min enfald i början trodde, utan det är fråga om att mota patienten i grind, så att det inte blir en för stor sjukvårdskonsumtion. Det är ganska horribelt att man försöker att hindra patienterna från att komma till läkaren. Sådan är naturligtvis inte inställningen de facto, men det finns en särskild skrift som handlar om detta. Det är ganska allvarligt. Vi vet att det finns ett fåtal människor som kan gå i onödan till läkaren, men de allra flesta människor tvekar länge innan de går dit, och det kommer med den nya inställningen att bli så att en hel del människor stannar för länge. Vi vill inte ha ett sådant program. Det sammanlagda trycket på de sjukas ekonomi är redan i dag hårt, och det blir allt större allteftersom bidrag på kommunal och landstingskommunal nivå och på riksnivå dras in eller minskas, avgifter ökas osv. Jag skall också säga några ord om dåliga ryggar och belastningsskador, vars antal ökar alltmer. En grupp läkare och sjuksköterskor har en god specialistutbildning och kan göra en stor och viktig insats på detta område, där behovet är oändligt. Här behövs såväl kiropraktorer och naprapater som ortopedmedicinsk behandling förmedlad av sjukgymnaster och läkare. Tills specialiteten ortopedisk-medicinsk behandling blivit godkänd av socialstyrelsen som egen specialitet gör vi ett undantag och vill att man skall satsa pengar på just denna specialitet. I Säter i Kopparbergs län drivs en ryggklinik i landstingsregi med ryggskola och behandling förmedlad av ortopeder med ortopedmedicinsk utbildning och sjukgymnaster med sjukgymnastutbildning. Den fyller ett tomrum mellan ortopeder/sjukgymnaster och alternativmedicinska behandlingar. Man kan säga, helt fackfelaktigt, att alternativmedicinarna är både läkare och alternativmedicinare. Alternativmedicinutredningen gav mycket litet när det gäller behandling av belastnings och skelettskador. Kravet på legitimering av naprapater fick t.ex. inget gehör. Vad ortopedmedicinarna behöver är socialstyrelsens godkännande av deras verksamhet och därmed godkänd specialistkompetens. Då kan vi dra tillbaka vårt motionskrav, men det behövs i nuvarande läge. Jag vill till Bertil Persson säga att jag menar att man skall kunna välja sjukhus. I dag är det långa köer överallt, och man har inget sådant val. Vem skall betala den obligatoriska sjukförsäkringen, arbetsgivarna eller privatpersonerna? Skall vi ha det som i USA, Tyskland och Frankrike, där stora grupper står utanför försäkringssystemet och barnaföderskor och olycksfallsdrabbade får vända när de inte har kontanter, eller får häfta i skuld för lång tid framöver, trots att de kanske inte ens har ett arbete? Vart är vi på väg i så fall? Jag har talat med moderatungdomar om kravet på att man skall kunna välja till vilken läkare man skall gå. Det var i en landsortskommun. De sade: Det är klart att man skall få åka in till centralorten -- i det fallet Karlstad -- och välja vilken läkare man vill ha. Ja, frågade jag, men vad skall vi då göra med kliniken i det här samhället? -- där fanns en läkarvårdsstation. Ja, den skall naturligtvis finnas kvar, blev svaret. Men hur skall den kunna finnas kvar, när stora grupper väljer att åka till Karlstad? Då faller underlaget för denna läkarvårdsstation bort. Jag menar att man måste titta litet på vad detta innebär. Skyddet för vanliga människor kommer inte att finnas kvar, om vi i alltför stor utsträckning har en sådan valmöjlighet. Vi kommer som i andra länder att få fattigläkare och rikemansläkare. Det är någonting som vi inte kan acceptera. Fattigläkarna skall då betalas av staten, men också rikemansläkarna skulle få hjälp av staten och göra ganska stora förtjänster på detta. Servicen kommer inte att kunna upprätthållas, och som vanligt kommer landsbygden att bli värst utsatt. Det kommer inte att finnas underlag för de mindre läkarstationer som nu finns, och då blir kostnaderna för resor till läkarna inne i staden dyrare, och avgifterna ökar, som Margó

Herr talman! Det är märkligt att det är så svårt att förstå att vi när vi talar om en allmän och obligatorisk sjukvårdsförsäkring menar vad vi säger. Den skall vara allmän och obligatorisk och skall därmed omfatta alla. Det innebär naturligtvis ändå att vem som helst skall få välja vilken läkare man vill ha och att vårdpengen då skall följa med. Alla skall alltså kunna gå till den som Ragnhild Pohanka kallar rikemansläkaren. Det kan de inte göra i dag. Med nuvarande ordning får de fattiga bara gå till de läkare som är anslutna till försäkringskassan. Med vårt system får alla samma möjligheter.
Herr talman! Då är det alltså fråga om en sådan sjukförsäkring som vi har i dag. Vi har nu en allmän sjukförsäkring. Alla människor är försäkrade och har rätt att gå till läkare.
Herr talman! Ja visst, men det finns en grundläggande skillnad, som uppenbarligen miljöpartiet inte har fattat, och det är att när man har en allmän och obligatorisk försäkring bestämmer man själv vart man skall gå, vem som skall få pengarna. Nu försvinner dessa in i ett allmänt system, där det är politikerna som bestämmer vem som skall ge vården, vilken vårdcentral de skall gå till och vilket sjukhus de skall ligga på, oavsett om det är bra eller dåligt. Med vårt system kommer patienten att bestämma över sjukvården, inte politikerna, och det är just det som är nyckelfrågan.
Herr talman! Vi har en försöksverksamhet i Dalarna, som heter Dalamodellen. Jag har varit speciellt mycket emot att genomföra den, med den hets som har förekommit. Där lär man få valfrihet. Jag tror dock inte att detta går att genomföra. Det har redan pekats på brister. Det går inte att genomföra detta, eftersom vissa läkare eller sjukhus inte kommer att få tillräckligt mycket att göra, medan andra blir överbelastade. Framför allt kommer detta att drabba landsbygden. Det finns inte läkarunderlag för den modell som moderaterna förespråkar. Man får dessutom dyra resor till centralorter utöver alla andra höga kostnader.

Herr talman! Det ärende som nu behandlas gäller ersättningar för nästkommande år från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen. Satsningen från statens sida omfattar litet mer än 15 miljarder. Vi ser detta som ett mycket bra tillskott till landstingen, som har det yttersta ansvaret för sjukvården. I beloppet ligger också ersättning till Handikappinstitutet. I överenskommelsen mellan parterna ingår en fortsatt gemensam satsning på ett förändringsarbete, som syftar till att ytterligare förbättra tillgänglighet och kapacitet i hälso och sjukvården. Inom ramen för detta program tillkommer också ett utvecklingsarbete under 1991. Det förbigår framför allt oppositionen i den här debatten. Jag bör väl också nämna att parterna har enats om att den särskilda ersättning som 1990 infördes för psykoterapeutisk verksamhet kvarstår även under I förhållande till nuläget har sjukvårdsersättningen räknats upp med 100 miljoner. Den summan kan i och för sig diskuteras. Vissa talare har framfört synpunkter och velat ha till stånd en uppräkning. Det är klart att diskussionerna mellan parterna har präglats av det rådande ekonomiska läget, där det är viktigt och nödvändigt med återhållsamhet rent allmänt. Det framhålls också ständigt från samtliga partier i den ekonomiska debatten att vi måste ålägga oss återhållsamhet. Från utskottets sida konstaterar vi att man i överenskommelsen kommit överens om att patientavgifterna skall avregleras. Det kan öka inkomsterna för sjukvården på mellan 500 och 800 miljoner. Det hör också till bilden. Jag kan vidare peka på att sjukvårdshuvudmännen tidigare erhållit extra medel för att korta köerna inom vissa delar av sjukvården, och dessa medel har nu permanentats. Låt mig säga till oppositionen att det inte finns någon trovärdighet i det oppositionen säger. Ni efterlyser mer pengar och vill ha större anslag. Det är inte trovärdigt -- ni har inga pengar, och ni vet inte var man skall ta pengarna. Jag vill gärna gå tio år tillbaka i tiden, till den tid då de tre borgerliga partierna regerade. Då skapade man en låneskuld på flera hundra miljarder, som vi i dag fortfarande betalar ränta på med 65 miljarder. Under den tiden gjorde vi ju oss beroende av de lånen. Hade det fortsatt, Bertil Persson, hade Sverige verkligen gått bankrutt. Det är den kalla verkligheten. Det finns alltså ingen trovärdighet i ert agerande -- ni har inga pengar. Ni vill ju sänka marginalskatterna med miljardbelopp, så den ekvationen går inte ihop. I det här enskilda ärendet pekar ni på att det måste till mer resurser till olika ändamål. Samtidigt går ni ut med mycket stora skattesänkningar, som gynnar framför allt de högre inkomsttagarna. Det ni säger här faller därför platt till marken. Bertil Persson sade att socialdemokratin är ett hot mot välfärden. Men ni har ju aldrig accepterat välfärden, Bertil Persson! Det är den kalla verkligheten -- ni accepterar inte den. Den viktigaste nyheten för nästa år när det gäller den ersättning vi nu diskuterar är att en särskild ersättning på 400 miljoner införs för att förbättra kapaciteten när det gäller rehabiliterings och behandlingsinsatser. På det sättet skapas det goda förutsättningar att minska väntetiderna för de medicinska delarna av rehabiliteringen och därmed bidra till att uppfylla det mål som ställts upp vad beträffar sänkningen av ohälsotalet. Moderaterna anser -- det framför de i sin reservation -- att också den här åtgärden är otillräcklig. Man efterlyser en samverkan mellan försäkringskassan och sjukvården när det gäller rehabiliteringsinsatserna. Men det är ju det som sker! Har inte moderaterna upptäckt den debatt som ägt rum i samband med den ekonomiska skrivelsen och inför alla de beslut som vi tidigare har fattat? Det är ju just i en överföring mellan socialförsäkringen och sjukvården som man försöker att finna lösningar som jag tycker är mycket viktiga. Dessa 400 miljoner skall alltså användas för åtgärder som syftar till att snabbare återföra människorna till arbetslivet eller till ett aktivt liv i övrigt. Det är alltså ett viktigt led i de stora satsningar som nu görs i olika avseenden för att få till stånd en aktiv rehabilitering. Bl.a. annat har riksdagen i våras beslutat om vissa insatser för en aktiv rehabilitering, och regeringen har också anmält att man återkommer med förslag under våren. Till de insatserna räknas också det som sker via arbetslivsfonderna för att förbättra arbetsmiljön och förhindra att människor drabbas av skador -- det är också en faktor som spelar in i sammanhanget. Det sker alltså ett mycket omfattande arbete i olika avseenden. Det har moderaterna tydligen inte velat se -- det passar inte deras argumentation. När det gäller hjälpmedelsförsörjningen, som en del har talat om, är det speciella problem. Problemen att tillhandahålla hjälpmedel har uppmärksammats av hjälpmedelsutredningen. En beredning av det materialet sker, och vi får väl så småningom ett förslag. I flera reservationer finns det också synpunkter på tillsynsansvaret för hjälpmedelsverksamheten. Den uppgiften har i dag socialstyrelsen. Utskottsmajoriteten förutsätter att tillsynen sker på ett betryggande sätt. Såväl centern som miljöpartiet och vänsterpartiet har invändningar mot att högkostnadsskyddets kostnadsnivå fastställs till 1 500 kr. Patientavgifterna har inte höjts sedan januari och juli 1989. Därför har vi ansett det rimligt med en höjning den här gången. Men de 1 500 kronorna är ju ett högsta belopp -- landstingen har också möjlighet att ange ett lägre belopp för högkostnadsskyddet. Så sker också i vissa fall. Sedan några ord om moderaternas reservation nr 1 där man, som Bertil Persson har berört, flaggar för en sjukvårdsförsäkring. Man säger där att fördelningen av de reella resurserna på området inte har blivit jämnare över landet utan snarare tvärtom. Man tycker sjukvården är bankrutt och att Dagmarsystemet skall avskaffas. Det finns ingen trovärdighet i det heller, menar jag. Moderaternas förslag syftar ju till en total systemförändring inom sjukvården, där man skall lösa upp samhällets ansvar och bädda för en total privatisering i känd moderat anda -- det är vad man syftar till. Man talar om konkurrens, men naturligtvis eftersträvar moderaterna en total privat finansiering, ungefär som man har det i USA. De anonyma marknadskrafterna skall komma in i bilden, där man inte vet vem som har ansvaret och patienterna inte har någon att vända sig till. Marknadskrafterna skall ta över och styra, och det är en utveckling som vi naturligtvis inte accepterar. Dagmarsystemet syftar till en god hälso och sjukvård för alla medborgare på lika villkor. Det är en viktig princip som fortfarande gäller. Det finns alltså en stabil majoritet för den. Sjukvårdshuvudmännen har ansvaret för hälso och sjukvården i landet, och det är väl rimlig att det också har inflytande över hur både de ekonomiska och de personiella resurserna fördelas, såväl mellan sjukvårdshuvudmännen som inom respektive geografiska område. Jag tycker att det är viktigt att de har det inflytandet, och det har de i dag. Genom att resurserna styrs jämnare över hela landet kan ett fritt läkarval på sikt bli en realitet för hela landet. Dagmarsystemet har i sin nuvarande omfattning fungerat bra sedan 1988 -- det är alltså relativt nytt. Det måste ha en chans att så att säga sätta sig och ge resultat. Men jag kan redan nu säga att det är helt klart att Dagmarsystemet har givit en bättre fördelning. Sedan måste man gå vidare, och Dagmarsystemet måste också verka i ett antal år. Slutligen vill jag också nämna det som sägs i regeringens skrivelser om åtgärder för ekonomin. Där föreslås ytterligare åtgärder för att få till stånd en effektivare sjukvård och en samordning mellan sjukvården och sjukförsäkringssystemet som leder till bättre resursutnyttjande. Bl.a. skall försök snarast inledas i några primärvårdsområden, där kommun eller landsting skall få ansvar för de samlade ekonomiska resurserna för hälso och sjukvård, för läkemedel, sjukresor, sjuk och arbetsskadeförsäkringen samt förtidspensionen. Man skall även överväga att låta försäkringskassan få ett sådant totalansvar. Detta pekar ändå på något av det förändringsarbete som är på gång och som är oerhört viktigt. Naturligtvis ställs det mycket stora krav på landstingen att ta tag i förändringsarbetet. Vi ser redan olika modeller som skapas ute i landstingen. Jag ser det som oerhört positivt, för att vi skall kunna få en bättre sjukvård. Det är med konkreta åtgärder som man måste angripa problemen, och inte bara gå ut i en generell debatt. Herr talman! Jag har ingen avsikt att kommentera materialet. Många av de frågor som finns i reservationerna har behandlats och diskuterats tidigare. Jag bör inte utveckla saken ytterligare, utan vill bara yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det torde framgå för alla som har lyssnat på denna debatt att skillnaden mellan oss och socialdemokraterna är att vi sätter patienterna i centrum, medan socialdemokraterna sätter sjukvårdspolitikerna i centrum. God hälso och sjukvård på lika villkor -- har vi fått detta med Dagmaröverenskommelsen? Vad säger de patienter som står i kö för hjärtoperationer, för höftledsoperationer? Tycker de att vi har en bra hälso och sjukvård? Vad säger de som gärna vill få nya satsningar på hälsovården och den förebyggande vården? På lika villkor? I ett samhälle där bara de rika kan skaffa sig ett alternativ till den offentliga sjukvården? Detta betänkande är ganska tjockt. Det är naturligtvis svårt att läsa det och hinna ända bort till reservationerna. Jag förstår att Börje Nilsson inte haft möjlighet att läsa så noggrant. Men när sade jag att vi ville betala mera pengar via Dagmar? Jag kan inte hitta det. Han sade att man skulle gå vidare med Dagmar. Hur tror Börje Nilsson att det kommer att stå till med landstingen om vi fortsätter med Dagmar? För några år sedan hade de 14 miljarder i reserver. Nu har de 3 miljarder i skulder. Allt pekar på ökande underskott med det nuvarande systemet. Hur kommer landstingen att klara sig om ett år, om fem år, om tio år? Hur skuldsatta kommer de då att vara?
Herr talman! Jag tror inte att Börje Nilsson är okunnig om att vänsterpartiet hade andra förslag när det gällde skattereformen. Vi tycker ju att det är oförsvarligt i en situation när samhället inte har pengar nog att ge sjukvård och äldreomsorg att dela ut miljarder för att sänka i första hand höginkomsttagarnas skatt. Vi hade velat använda skattereformen på ett annat sätt så att vi hade fått de pengar vi anser att sjukvården behöver. Vi skulle också, om vi hade haft en möjlighet att påverka besluten, valt att höja skatten i landstingen för att ge landstingen pengar till sjukvård i stället för att som nu höja avgifterna. Visserligen drabbar landstingsskatten hårt, men alla undersökningar visar att en höjning av avgifter och taxor drabbar låginkomsttagarna i ännu högre grad. Alltså hade vi föredragit en skattehöjning. Börje Nilsson tycker att en höjning från 60 till i genomsnitt 100 kr. är en rimlig höjning av patientavgifterna. Jag vill påpeka att om patientavgifterna sedan 1974 hade följt inflationen skulle det i dag ha kostat 40 kr. att gå till doktorn. Bara sedan förra året skulle höjningen av patientavgifterna varit 10 kr., dvs. det skulle ha kostat 70 kr. om patientavgifterna hade följt inflationen. Jag kan inte förstå att det är rimligt att just vårdavgifterna skall höjas mycket mer än allt annat i samhället. Var anser Börje Nilsson att gränsen går för en folkpensionär när man måste göra ekonomiska avvägningar och fråga sig om man har råd att gå till doktorn? Nästa år blir dagsinkomsten för en folkpensionär, om man lägger till det kommunala bostadstillägget, strax under 200 kr. Om ett läkarbesök med medicin och sjukresor kostar 235 kr., tror inte Börje Nilsson då att många pensionärer får svårt att ta in ett läkarbesök i budgeten? Tror Börje Nilsson att avgiften kan höjas ännu mer? Tala i så fall om var en s.k. rimlig avgift kan ligga någonstans utan att man får dessa begränsande effekter jag pekar på.
Herr talman! När Börje Nilsson inte vill föra debatt då buntar han ihop de borgerliga partierna och säger att de inte har någon trovärdighet. Låt oss titta på vad det handlar om. Utan en omstrukturering av svensk industri under de borgerliga åren hade vi inte ens klarat oss till i dag, Börje Nilsson. Visserligen är situationen risig i dag, men ni har ändå släpat er fram tack vare att man fick en omstrukturering inom industrin. Vi kanske kan lämna den diskussionen och ägna oss åt vad det egentligen handlar om. Vad är det socialdemokraterna föreslår? Vilka insatser vill ni företa för att vården skall bli bättre? Vad är det för förslag ni försöker presentera i dag? Jag vet faktiskt inte vad det är för några. Ni har äntligen tvingats inse att man bör föra över pengar från sjukförsäkringen till sjukvården, någonting som folkpartiet har krävt år efter år, för att få kortare väntetider i vården, för att korta sjukskrivningarna osv. Ni har, Börje Nilsson, totalt, till sista kommatecknet, anslutit er till folkpartiets ÄDEL-motion. Där hade ni inte heller några rimliga förslag som var möjliga att genomföra. Vi ville lägga 450 miljoner till Dagmaröverenskommelsen. Visserligen är vi oerhört kritiska till att man höjer löneskatten, men har ni kommit fram till att de pengarna kommer fram, Börje Nilsson. Låt oss ändå diskutera vad det handlar om, för vårdens skull. Bunta inte ihop oppositionspartierna som om de inte hade något inflytande. Man frågar sig verkligen vart socialdemokratin är på väg när det över huvud taget inte finns några konkreta förslag från er sida. Ni måste hela tiden luta er mot oppositionen, men sedan säger ni att oppositionen inte har några förslag. Låt mig ta ett par saker till. När det gäller hjälpmedlen, Börje Nilsson, blir det precis som i alla andra debatter -- ärendet bereds i regeringskansliet. Sluta att bereda ärendena! Håll i varje fall inte på i flera år! Man har hållit på med det ett par år, men fortfarande finns det inget förslag. Då är det självklart att vi tar upp frågan, för den är viktig. Handikappade människor bör få sina hjälpmedel, det måste fungera och man måste veta vilka som har huvudansvaret. Likadant när det gäller pensionärernas sjukvårdsavgifter. Hur vore det, Börje Nilsson, om ni accepterade förslag i en sådan enkel fråga som alla har tillstyrkt?
Herr talman! Utskottets talesman säger att vi har inget ansvar, vi föreslår ingen finansiering. Men när det gäller den miljard kronor extra till direkt vård som centern föreslagit menar vi att de pengarna skulle tas ifrån den summa regeringen föreslagit i ÄDEL-propositionen till information och utbildning i samband med den föreslagna ändringen. Den saken skall vi strax här debattera, och summan har blivit förändrad, men så var det när vi skrev motionen. Vi föreslog också andra avgifter och möjligheter för sjukvården att öka sina intäkter. Vi menar att det är väldigt viktigt att pröva nya vägar för att tillföra hälso och sjukvården pengar. Vi har sagt att en möjlighet vore att införa en särskild avgift på alkohol och tobak, som baserar sig på de kostnader bruket av dessa varor åsamkar vården. Nu skall 400 miljoner föras över från socialförsäkringen till sjukvården, och det är alldeles utmärkt -- man talar ju vanligen bara om sina egna förslag, men jag vill berömma det som är bra. Detta är ett steg i rätt riktning. Det finns 250 miljarder i sjukförsäkringssystemet. Sjukvården och socialförsäkringssystemet verkar som kommunicerande kärl, och det är viktigt att vi får en god struktur på fördelningen av pengarna mellan dessa system. Vi arbetar vidare på detta och vill ha en allmän översyn. Den situation landstingen hamnat i nu är alldeles omöjlig. Vi måste se över hur produktion, kontroll och finansiering skall ske i framtiden. Har vi då övergivit våra gamla tankar om Dagmar? Det har vi visserligen inte gjort. Vi står fortfarande för den solidariska finansieringen, som skall ge bra vård till alla på lika villkor var vi än bor och vem vi än är. Men det är också viktigt att se att själva regleringsfaktorn i Dagmarsystemet faktiskt har spela ut sin roll. Det har runnit mycket vatten under broarna. Vi måste hitta nya former för att komma till rätta med den strukturkris som nu råder inom landstingen. Vi måste hela tiden ha människan i centrum och se den vård som tilldelas henne. Det behövs nya former, ett nytt förnyelsearbete, där personalen skall gå in som initiativtagare och inspiratör. Vi måste ta vara på den resurs som personalens kunnande och engagemang utgör.
Herr talman! Att ha patienten i centrum är ju helt självklart. Riksdagen har också på förslag från socialutskottet fattat beslut om att patienten så långt möjligt skall fritt få välja läkare och att vården skall utformas i samråd med patienten. Vi tycker det är en viktig princip som vi redan sjösatt. Det bör man notera. Socialutskottet har också varit inne på personalförsörjningen och framhållit att det är viktigt med en aktiv personalpolitik, men det är närmast en debatt som kommer från socialutskottet. Beträffande avgifterna vill jag säga att de avregleras i detta sammanhang. Landstingen kommer att själva ha ansvar för avgifterna inom ramen för höginkomstskyddet. Vi måste konstatera att saker och ting kostar och måste betalas. Detta måste vi inse. Det sägs att näst freden är hälsan och rätten till en bra sjukvård det som svenska folket värderar allra högst. Vi konsumerar också mycket sjukvård i landet, det kostar sammantaget 100 miljarder. Vid en nyligen genomförd jämförelse av sjukvården i 10 länder som presenterats i Ekonomisk Debatt framgår att svensk sjukvård ger en större volym för pengarna än den i andra länder. Jag tycker det är ett ganska gott betyg. Det talar om en hög effektivitet i den svenska sjukvården. Högst utgifter har USA, det land där merparten av all sjukvård är privat. Det måste ju rubba privatiseringsformlen för moderaterna. Deras förslag ger ingen bättre sjukvård. Det är enbart en systemförändring, som för in anonyma krafter. Vem skall man då vända sig till om man har synpunkter på sjukvården? Jag bara frågar. Sigge Godin säger att vi inte skall bunta ihop oppositionspartierna. Men moderaterna och folkpartiet har ju nu gått ut och sagt att man skall samarbeta och står på samma plattform. Då får ni väl samordna era argument. Om inte Sigge Godin vill acceptera vad Bertil Persson säger, så får ni väl samordna er om ni skall samarbeta.
Herr talman! Först tycker jag Börje Nilsson skall fundera på vad som är produktivitet och vad som är effektivitet. Det han talade om var inte effektivitet. Vart skall försäkringstagaren vända sig? Varenda försäkringstagare torde veta vart han skall vända sig när han är försäkrad. Vi vill trygga välfärden, men inte den nuvarande sjukvårdsapparaten som Börje Nilsson vill. Jag tycker Börje Nilsson i hederlighetens namn skall medge, att dagens situation visar att Dagmar, som inte ens längre är en överenskommelse med partikollegerna på andra sidan, håller på att kapsejsa. Hur länge skall ni stå handfallna här i riksdagen? Jag skall medge att det finns undantag i det socialdemokratiska partiet. Det finns riktigt pigga socialdemokrater i Dalarna som försöker tänka vidare och inte direkt har motverkat. Börje Nilsson och hans kolleger stod här i riksdagen och sade nej till att avskaffa R-listan. Gunnar Hofring avskaffade den ändå, men här i riksdagen har jag inte sett mycket av nytänkande. Sjukvårdens framtid debatteras överallt i hela världen. Men Sverige är ett så litet land, så här har man bara en åsikt i taget, och här får den inte debatteras. Jag tror det är väsentligt. Skall vi kunna klara en bra välfärd inom rimliga ekonomiska ramar måste det vara tillåtet att diskutera hur man skall få fram effektivitet. Vi tappar ju på område efter område. Det är bara i fråga om barndödligheten som vi fortfarande är världsledande dvs. har den lägsta barndödligheten, kanske för några år framöver. Ser ni inte att detta världfärdssystem krisar för er, på precis samma sätt som pensionerna, sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och vad ni håller på med? Varför svarar inte Börje Nilsson på frågan om hur det kommer att se ut för landstingen om fem år, om tio år, eller bara om ett år?

Herr talman! Jag började mitt inlägg med att tala om människornas oro och den rädsla de känner för att bli sjuka när de inte kan få den vård som de efterfrågar. Börje Nilsson har inte antytt ett dugg om dessa frågor. Däremot säger han att Dagmar är en viktig princip. Jag tycker att vi måste tala om något annat annat än principer när vi upptäcker att vården inte fungerar. Sedan skulle jag vilja fråga Börje Nilsson: Skäms socialdemokraterna för uppgörelser? Efter oss kommer två samarbetsingenjörer upp i talarstolen, nämligen Daniel Tarschys och Bo Holmberg. Det gäller en uppgörelse som åtminstone folkpartiet känner alldeles speciellt för. I morgon kommer en annan uppgörelse, där ni kan ansluta er till moderaterna. I en demokrati får man finna sig i att söka stöd där man kan hitta det. Då får man också acceptera att man är nödd och tvungen, och sedan får man stå för det. Avslutningsvis Börje Nilsson: I frågan om arbetsmiljön är arbetslivsfonden något alldeles speciellt. Det är alldeles utmärkt, både när det gäller principerna och när det gäller byråkratin. Folkpartiet ville ha andra modeller, där man kunde ta hand om pengarna och göra någonting verkligt fullt för dem, inte ny byråkrati och nytt krångel. Vi skall diskutera detta mera i morgon.
Herr talman! Den miljard som Marianne Jönsson talar om finns inte förrän 1992 då äldredelegationens förslag har genomförts och träder i kraft. Det är ett faktum. Bertil Persson säger ännu en gång att Dagmarsystemet inte har betytt någonting. Det uttalandet bygger mer på tro än på vetande. Härefter skall jag beröra det stora problemet. Tack vare en expansiv medicinsk--teknisk utveckling, särskilt inom hjärtkirurgin, kan allt fler människor behandlas och opereras. Det är ytterst glädjande. Men det leder också till att klyftan mellan resurser och behov ökar, och det problemet måste angripas. Det gör inte de övriga partierna. Regeringen har lagt fram olika förslag, och landstingen arbetar med frågan. Det måste bli ett bättre resursutnyttjande och en samordning mellan aktörerna. Det gäller också att se över beslutsvägarna. Det är ett oerhört viktigt uppdrag för sjukvårdshuvudmännen. De borgerliga partierna, framför allt moderaterna, anvisar inga medel för detta. De vill i stället genomföra marginalskattesänkningar på flera hundra miljarder; det är sanningen. Hur går det då med välfärden? Jo, den struntar ni i, den har ni aldrig ställt upp på.
Herr talman! Det vore mig fullständigt fjärran att säga att Dagmarreformen inte har betytt någonting. Den har betytt köer, regleringar, klinikfärdiga patienter och mycket annat för detta land. Låt mig härutöver konstatera att jag tydligen inte får något svar på min fråga om hur välfärden skall räddas när man har krossat landstingens ekonomi.

Herr talman! I detta betänkande har miljöpartiet de gröna ingen reservation, men jag vill ändå kommentera innehållet i betänkandet. Låt mig först yrka bifall till betänkandet i dess helhet. Som en följd av skattereformen blir det moms på kollektivtrafiken, vilket i sin tur bl.a. föranleder en ökning av bidraget till ''Vissa studiesociala ändamål'', nämligen 36,7 miljoner som ersättning till länstrafikhuvudmännen för gymnasieelevers resor mellan hem och skola. Man är tvungen att ta med ena handen och ge tillbaka med den andra. Skattereformen blir på många sätt bara en administrativ reform där pengarna får vandra fram och tillbaka utom för vissa låginkomsttagare som får vara med och betala. Ökningen av medel till studeranderabatten för resor blir 89 milj.kr. Miljöpartiet har ansett det viktigt att få med även E 4-tågen i rabattsystemet. Annars blir främst Norrlandsungdomar missgynnade där inga järnvägar eller ingen fungerande järnvägstrafik finns. De har dessutom redan oftast de längsta resorna till och från studieorten räknat i timmar och kilometer. Förhandlingarna med länstrafikbolagen har dock strandat. Det är viktigt att återuppta dem och försöka åstadkomma bästa möjliga avtal för de studerande. Vi ämnar återkomma till detta i en motion. Frågan är så viktig att jag särskilt har velat betona den. Det gäller att försöka få bidrag för hela hemresan för alla elever.

Herr talman! Inte heller i detta ärende har vi avgett någon reservation, varför jag yrkar bifall till betänkandet i dess helhet. Jag vill dock framhålla att det är positivt med lån till hemutrustning för flyktingar, något som vi också tidigare har förespråkat. Flyktingar vill gärna göra rätt för sig när de kommit till Sverige, och ett lån betyder ett ansvarstagande som går helt i linje med miljöpartiets syn om att flyktingar -- våra nya svenska invånare -- skall få samma rättigheter och skyldigheter som svenskar så snart det är möjligt. En generös flyktingpolitik kan lämpligen kombineras med att vi behandlar flyktingarna med respekt och även ställer krav på deras deltagande i utbildning och att de i övrigt tar ansvar för sitt nya liv i Sverige med stöd och hjälp från samhälle, arbetsgivare och befolkning. Det gäller att ge våra asylsökande och flyktingar självförtroende och låta dem behålla sin självrespekt. Bl.a. anser miljöpartiet att asylsökande skall ha rätt att arbeta under väntetiden. Dessa förslag om lån till hemutrustning och arbete under väntetiden gör också flyktingmottagandet billigare. Invandrarfientligheten minskar till en del. Dessutom blir hälsotillståndet på förläggningarna bättre. Många är nämligen i mycket sämre psykiskt skick efter att ha väntat på asyl än de var när de kom till Sverige, trots svårigheterna i hemlandet. Vår önskan om en generösare flyktingpolitik är också beroende av den bild svenska folket får av flyktingar. Om de själva får ta ansvar för sitt liv, får lån och ges möjlighet att arbeta, då bidrar det till att vi svenskar mer accepterar flyktingarna. Det gör i sin tur att flyktingfientligheten kan minska.